Herr talman! Statsministerns tal var i stort sett uppbyggt som hans tal brukar vara nu för tiden. För det första berömmande ord om regeringens insatser. För det andra klander, riktat mot oppositionen, för överbud. För det tredje ett energiskt försvar för regeringens ovilja att satsa på en familjepolitik, inriktad på valfrihet — detta kopplat med en försiktig invit till folkpartiet. För det fjärde inga som helst konkreta förslag i de verkligt stora frågorna — våra skatter och vår prisutveckling. Statsministern säger att han överallt ute i landet, när han reser runt, träffar företagare som är bekymrade över kostnadsutvecklingen och framtiden. Men varför då inte ta upp just denna stora problematik i den här dagens debatt? Vi vet att regeringen under våren kommer att ytterligare höja arbetsgivaravgifterna. Regeringen har verkligen inte varit intresserad av att ta itu med kostnadsutvecklingen. Det här var alltså ett typiskt Olof Palme-tal av i dag. Sedan gjorde Olof Palme en stor sak av att det skulle föreligga stora olikheter mellan å ena sidan folkpartiet och å andra sidan moderaterna och centern i familjepolitiken. Ja, det finns vissa skillnader, men de är inte större än att de enligt min mening skulle kunna överbryggas. Och de är i varje fall ett intet mot den splittring som finns inom ”rörelsen”. Vi är överens om att vi skall ha något slags vårdnadsersättning och att vi skall åstadkomma en förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar - och det är långt mer än man har kommit fram till inom det stora regeringspartiet. Moderaterna ställer sig utanför daghemsbyggandet, sade statsministern, efter att ha lyssnat till mitt anförande, där jag förklarade att vi behöver fler barndaghem och att efterfrågan är stor. Vad vi har gjort är att vi inte har velat låsa oss för just 100 000 daghemsplatser. Vi har sagt att daghemsbyggandet skall följa efterfrågan ute i olika kommuner. Vi är övertygade om att trycket på daghemsplatser kommer att gå ned om man inför vårdnadsersättning av något slag. Sedan till kostnaderna för daghemsbyggandet, som för det första året blir ungefär 350 milj.kr. Eftersom vi inte har sagt något om hur detta skall finansieras, menar statsministern att vi ”i sak” är emot daghemsbyggandet. Men 350 milj.kr. är väl ungefär detsamma som, kanske t.o.m. något mindre än vad den reguljära höjningen av barnbidragen varje år brukar kosta. Det beloppet skall i varje fall jämföras med de 1500 milj.kr. som regeringen vill satsa på Statsföretag — och för vilka man inte har anvisat någon som helst täckning. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Statsministern har på något underligt sätt blivit storföretagsfixerad. I fredags förde han här i kammaren en likadan debatt med försvar för storföretagen. Det skulle alltså vara fråga om något slags polemik mot mig, som inte skulle gilla storföretag — en polemik som förs fram alldeles efter det att jag har konstaterat att det är våra exportföretag som i stor utsträckning byggt upp Sveriges materiella standard. Men det är inte detta det gäller. Storföretagen finns och de lever —- får vi hoppas. De dör inte som småföretagen. Nära 800 småföretag försvann förra året i fusioner med stora företag eller genom att de såldes ut och lades ned — på grund av kostnadsbelastningen och på grund av den politik som har förts i landet. Även stora företag har som bekant varit små en gång i tiden. De små företagen behövs för innovationernas skull, för utvecklingen skull, för de nya idéers och nya tankars skull som skall omsättas i praktiskt arbete och för att ge oss sysselsättning och trygghet i framtiden. Utan den växande företagsamhet som börjar smått och växer sig stor kommer vi inte att klara vår standard under kommande år. Men, som sagt, socialdemokraterna är på något sätt fixerade just vid stora företag. Detta går igen i varenda debatt, och det hänger väl ihop med synen på behovet av centralisering, på kollektivisering och på de stora enheternas ideologi. Herr Wigforss förklarade en gång att han gärna ville ha storföretag, eftersom de var lättare att socialisera än små företag. Det finns alltså en klar linje från den tiden och fram till dagens politik.

Då skulle det vara fråga om svartmålning. Ja, på den punkten kan jag hålla med statsministern. Ty förverkligas alla dessa tankar som kommer till uttryck i de djupa leden inom svensk socialdemokrati och på den stora partikongressen, då blir framtiden betydligt dystrare och mörkare än vad vi andra räknar med och hoppas på att den skall bli.

Herr talman! När statsministern talar om familjepolitik gör han det som ordförande i ett djupt splittrat parti. Det är alldeles klart att vi skall ta hänsyn till löntagarorganisationerna och gemensamt lösa praktiska problem. Men vad saken nu gäller är om regeringen är villig att klart säga ifrån att småbarnsföräldrarna skall ha en rätt till kortare arbetstid med ersättning för inkomstbortfallet. Det är en sådan politisk viljeinriktning som behövs om den reformen skall bli verklighet. Vi har från folkpartiet tagit klar ställning för den reformen för att underlätta för hundratusentals föräldrar att förena förvärvsarbete med omsorg om barnen. Folkpartiet begär vidare ett obeskattat vårdnadsbidrag, som är lika stort för alla, för att skapa rättvisa för olika grupper av föräldrar med små barn. Tillsammans med en utbyggnad av daghemmen kan vårt program skapa både ökad valfrihet och ökad jämställdhet. Nu säger statsministern att hans grundsyn inte nämnvärt skiljer sig från folkpartiets. Men visa då det i praktisk handling genom att i riksdagsarbetet stödja folkpartiets förslag! Förlamas inte av er interna splittring i den här frågan! Halva det socialdemokratiska partiet är emot sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Halva partiet är för en sådan lösning. Tidigare var man positiv till vårdnadsbidrag för små barn. Nu bedriver man en hetskampanj mot sådana bidrag. Herr Palme säger nu att han står nära folkpartiets förslag. Stöd då vår motion här i riksdagen! Det är alldeles rätt att maktkoncentrationen i näringslivet minskar när de anställda får vara med och bestämma. Det är, som statsministern säger, en stor demokratireform. Det är också därför som folkpartiet så länge, delvis mot socialdemokratins motstånd, har arbetat för att de anställda skall vara med och bestämma också i företagens styrelser. Men om det verkligen skall bli arbetsdemokrati, då skall inte staten försöka ta tillbaka det som löntagarna har uppnått. Om staten skall bestämma över företagens investeringar, vart tar då inflytandet i företagen vägen? Om staten trots de anställdas protester alldeles i onödan förstatligar hela branscher, vad är då medbestämmandet värt? Socialdemokratin har här en motsättning inbyggd i sin ideologi. Man är för att ta ifrån kapitalet inflytande och lägga det på de anställda. Det är vi också. Men sedan vill man ha planhushållning som tar makt från de anställda och lägger den på staten. Det kan vi inte vara med om. Central planhushållning är i själva verket raka motsatsen till att sprida inflytandet till de många verksamma ute i ett stort antal företag runt om i landet. Jag har träffat de anställda på läkemedelsföretaget Pharmacia i Uppsala. De hade en sak att säga, liksom alla personalgrupper i de olika företag som här berördes: ”Vi vill inte ha vårt företag förstatligat. Då blir det svårare för oss att påverka ägarna. Då känner vi inte samma trygghet när det gäller sysselsättningen.” Vad sade den socialdemokratiska partikongressen? Jo, att läkemedelsföretagen skall förstatligas — det spelar ingen roll vad de anställda säger. Planhushållning och socialism är viktigare. Läkemedelsbranschen och läromedelsföretagen skall förstatligas. Vid nästa partikongress är det väl bankernas tur. Nu har vi redan stora statliga företag i de här branscherna. Och vilka är det som sitter och bestämmer där? Ja, inte är det de anställda! Det kan man se om man undersöker vilka personer som sitter i styrelserna för statliga Kabi, statliga Liber och statliga PK-banken. I Kabis styrelse sitter en rikspolischef, en direktör, en direktör, en bankdirektör och en farm. dr — och så sitter där två representanter för Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt de anställda. I Libers styrelse har vi direktör, direktör, maskinsättare, riksdagsledamot, kansliråd, förvaltningsdirektör, tryckningskonsulent, direktör, generaldirektör och bankdirektör. Av 33 styrelseplatser i de här tre statliga företagen upptas 19 av direktörer av olika slag! Inte ett ont ord om dessa direktörer. Men man måste nog vara socialist för att tro att envoyé Lundberg, generaldirektör Rainer, bankdirektör Senneby och alla de andra direktörerna genom sin närvaro i de slutna styrelserummen ger de anställda makt. Övertron på staten som företagare blir särskilt allvarlig när den förenas med en sorts fascination också inför privata imperiebyggare. Vi ”klankar” inte alls på de största företagen, som herr Palme påstår. Tvärtom. De drar in massor av pengar till det här landet. De är nödvändiga för bytesbalans och sysselsättning. Men den här Anders Wall-imperalismen - där finanskometer köper och säljer det andra har byggt upp — tycks statsministern inte ha det minsta emot. Regeringens kraftlöshet när det gäller att bekämpa privat maktkoncentration är lika stor som dess entusiasm för statliga företag. De som drabbas är först och främst de många mindre och medelstora företagen, som man glömmer bort trots att den delen av näringslivet är nödvändig för tryggheten för hundratusentals människor här i Sverige.

Herr talman! Till herr Fälldin: Vi prutar naturligtvis inte ett dugg på vår målsättning ”arbete för alla”, men det är ett svek mot den att bara leka med siffror. Vi skapar alla jobb som går att få fram. Vi säger att om man inte har energi — elektrisk ström — går det inte att skapa de jobben. Och det är fullkomligt klart att 40 96 av den elektriska kraft vi behöver 1985 för att driva sysselsättning, produktion och välfärd i det här landet faller bort — det är den enkla innebörden av centerns Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 50 energipolitik. Jag tycker att i en allmänpolitisk debatt skall man ge besked. Om ni nu agiterar så mot kärnkraft — när skall ni avveckla den, hur skall det gå till, vad skall ni sätta i stället? Och vidare: Vi har ju ett val i höst. Det pågår kärnkraftsbyggen i Barsebäck, i Ringhals, i Forsmark. Centern är det största oppositionspartiet. Om ni bildar regering, skall ni då omedelbart avbryta de kärnkraftsbyggen som nu är i gång? Svara ja eller nej! Jag är glad över att herr Fälldin citerar Valfrihetens samhälle, eftersom jag på ett blygsamt sätt medverkade vid tillkomsten av den skriften; jag var med när Tage Erlander jobbade med den. Och det intressanta är att där hålls jämställdheten fram. Vi var tidigt ute i fråga om jämställdhet för kvinnorna och sade: Självfallet skall man ha rätt att välja fritt om man vill jobba hemma eller gå ut på arbetsmarknaden. Hur skall ni betala ert vårdnadsbidrag? Vi säger att om vi förkortar arbetstiden, är det naturligt att föräldraförsäkringen tar kostnaden. Vi vill göra någonting för dem som är småbarnsföräldrar i dag, vi vill göra någonting för alla de familjer som tillsammans har 11/2 miljon barn mellan 3 och 16 år. Men ni bara koncentrerar er på de två årskullarna och satsar alla pengar som ni inte har på dem. Herr Ahlmark blåste upp sig. Det är ju inte så att partiet är splittrat. Däremot är TCO och LO eniga om att om man icke kan lösa problemen på arbetsmarknaden, som nu utreds, kan man icke genomföra den förkortade arbetstiden för småbarnsföräldrar. Jag begriper inte att ni i alla lägen skall knäppa tjänstemännens och arbetarnas organisationer på näsan. Ta det lugnt i stället och jobba med problemen! Vi vill ju i princip lösa dem. Jag frågar herr Fälldin om besked, för det är ju inga frågor i marginalen. Hundratusentals människors arbete och välfärd beror på de här frågorna om energin. Herr Bohman levererade sin ideologiska grundsyn. Han började med att det var ganska bra i landet. Men sedan blev det värre och värre ju längre anförandet led. Begreppet den svenska modellen har varit ett hedersord, sade han. Hans företrädare herr Heckscher sade för några år sedan att de sociala framstegen, den höga levnadsstandarden, den ekonomiska jämlikheten är icke längre några gångbara argument när det gäller att skapa goodwill för vårt land. Herr Bohman har hunnit i kapp. Nu är det gnissel i maskineriet, sade han. Jag kunde plocka fram hur mycket citat som helst av Bagge, Lindman och Hjalmarson som uttryck precis på detta: Vi har fått hålla på ett tag, och hittills har det gått bra. Men nu är demokratin i fara om socialdemokratin får fortsätta. Nu är det ju så att människorna tycker att det är rätt hyggligt i landet. Men om nu herr Bohman ärligen tycker att det är så illa i Sverige och talar om individens frihet i fara, skattetrycket, sparsamhet och minskade bidrag — är det bara ord? Titta på era motioner! Vad kräver ni? Mer pengar till försvaret, större bidrag till småbarn, större bidrag till stora barn, mera bidrag till transporter, större bidrag till trossamfund, större bidrag till studiecirklar. Bidragskarusellen snurrar när moderaterna skall sätta sig till att göra förslag. Och samtidigt med detta klagar ni över skatterna och utgifterna och kräver stora skattesänkningar. Och ovanpå alltihop är ni anhängare av sunda statsfinanser och minskad statlig upplåning — när vi vill låna 6-7 miljarder mer. Det här går inte ihop. Det blir överbudspolitik. Då måste jag få besked. Antingen är alla herr Bohmans konservativa —- för att inte säga reaktionära — tirader ett rent ordfyrverkeri, som han avlossar för att möjligen fröjda det moderata galleriet men som han egentligen inte menar någonting med, som han inte tror på. Eller också menar herr Bohman verkligen att vi skall skära ned skatterna, spara på statsutgifterna, radikalt hålla tillbaka den offentliga sektorn. Då går det i och för sig logiskt ihop. Men då måste herr Bohman tala om vad det är han skall spara på. Är det räntestödet, är det bostadsbidragen, är det några andra sociala utgifter? Ge ett besked! Den varudeklarationen har väljarna rätt att kräva. Herr Ahlmark talade mot makteliter. Det är tilltalande, men det vanskliga är att folkpartiet i sig är något av en maktelit. Det är ett problem. Ni är relativt få personer — strävsamma, arbetsamma personer — och har en stor och mycket maktkoncentrerad tidningspress. Men ni har mycket litet av en levande folkrörelse som stöd. Skall man hålla nere makteliterna är det folkliga engagemanget grundvalen för det hela. Herr Ahlmark talade ju för första gången som partiledare i en allmänpolitisk debatt, och det var trevligt att lyssna på honom. Jag skall en aning bemöta hans ideologiska utläggningar. Parollen var: Sociala reformer utan socialism. Det är en gammal paroll — den fördes ständigt fram också av herr Ohlin, herr Wedén osv. I denna parolls namn — sociala reformer utan socialism — gick folkpartiet på sin tid till storms mot ATP, mot arbetsmarknadspolitiken, mot den offentliga sektorn, mot lokaliseringspolitiken, mot Investeringsbanken och allt möjligt annat som betecknades som socialism. All denna förskräckliga socialism har ni så småningom accepterat, och det är i och för sig glädjande att ni har blivit samhällstillvända. Man kan med en viss rätt säga att vi socialdemokrater har inte socialiserat så mycket i den i och för sig felaktiga meningen att förstatliga privata företag. Där har ju borgerliga regeringar ute i Europa gått mycket längre. Däremot har vi varit ganska duktiga när det gäller att socialisera folkpartiet med åren. Och herr Bohman skall inte vara för lycklig, för även han är ju delvis socialiserad. Han säger icke ett knäppeliknäpp i dag om att avskaffa ATP, som han ju tidigare sade var höjden av socialism och verkligen satte demokratin i fara osv. Den här processen får ju fortgå. Men jag tror att det är — och det är det allvarliga — rätt meningslöst att dra upp negativa kritstreck i den politiska debatten som ni gör, för det leder ju till att ni varje år får göra om er definition av socialismen. Det väsentliga är att utan dog Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt matiska bindningar men utifrån klara värderingar gripa sig an med de problem som är viktiga i människors tillvaro och försöka lösa dem. Liberalismen har många tilltalande drag. Men i liberalismens värld är den enskilda människan väldigt ensam i sin kamp mot marknadskrafterna och andra dolska krafter. Den demokratiska socialismens styrka är ju att enskilda människor kan nå slagkraft genom att sluta sig samman, att gemenskapen med andra är en viktig väg att utveckla den egna personligheten, att solidariteten är ett nödvändigt föreningsband mellan människor. Liberalismen lämnar den enskilda människan fasligt ensam. Det är er stora svaghet, för det är grunden för den handlingsförlamning som så ofta blivit liberalismens öde. Man frågade ju ungdomar — herr Ahlmark redovisade det — för ett år sedan vad de tyckte om ideologierna. De avvisade kapitalismen och de avvisade kommunismen, och liberalismen var inte populär den heller. Men helt överlägset upplevde då hälften att socialismen var något positivt. Vad de trodde på var icke herr Ahlmarks och herr Bohmans vrångbilder av vad socialismen är, utan vad de trodde på var idéerna om gemenskapen, solidariteten och likvärdigheten, som är socialismens kärna.

Herr talman! Herr Palme säger nu att vår analys av hur många jobb som erfordras för att arbete åt alla skall bli en realitet är en lek med siffror. I så fall har ju regeringens egen utredning, sysselsättningsutredningen, också ägnat sig åt en lek med siffror. Får jag upprepa frågorna! Om det nu är fel att ha detta som målsättning, vilket statsministern uppenbarligen återkommer till, så vill jag veta: Vad är det för personer som skall ställas utanför? Är det ungdomarna? Är det kvinnorna? Är det de äldre? Är det de som har vissa arbetshinder? Vilka regioner är det som skall ligga kvar på en lägre sysselsättningsnivå än den som kommer som ett resultat av att människor som vill ha arbete också kan få det? Varför skall det inte vara vår strävan att erbjuda människor i de regionerna möjlighet att få arbete när de vill ha det? Så kärnkraften. Herr Palme återkommer till de 40 procenten år 1985. I Sundsvall var valfrihet den stora grunden för Palmes energiprogram. I dag finns ingenting kvar av valfriheten. Nu står statsministern här och förklarar åter och åter att det inte finns någon väg tillbaka ifrån kärnkraftssamhället. Så har det gått med deklarationen som var grundläggande i Sundsvall! Granska nu det här sambandet igen. Titta på senaste statistik! 200 000 fler jobb än år 1973. Elenergiförbrukningen har inte alls ökat i den takt som herr Palme påstår vara oundgänglig för att man skall få flera jobb. Säger inte denna verklighet statsministern någonting? Om han nu inte tror på vad vi påstår vara möjligt, så borde han rimligtvis tro på vad verkligheten visat. Jag läser i budgetpropositionen att man kommit fram till att ett kraftvärmeprojekt i Eskilstuna inte behövs därför att det enligt nuvarande prognoser för elkonsumtionens utveckling inte skulle behövas något krafttillskott. Är det så att ni bygger kärnkraftverk så att ni inte behöver ta vara på möjligheterna på andra områden? Undra då på att det inte händer någonting där. Så en annan fråga. Vi skulle satsa ensidigt på barn under de tre första åren. Får jag påminna er socialdemokrater om vilken tid det tog att övertyga er om att vi skulle höja barnbidraget i höstas! Får jag påminna er om att vi föreslår att det skall indexregleras! Får jag påminna er om att vi utöver vårdnadsbidraget säger klart ja till — och även verkar för —- att kommunerna skall få bättre förutsättningar för att bygga ut barnomsorgen! Får jag till sist svar på frågan om ni är beredda att undersöka om konsumentprisindex speglar folkpensionärernas konsumtionsmönster, så att vi verkligen kan få svart på vitt på om statsmakterna upprätthåller löftet till pensionärerna om standardhöjning och värdesäkring av pensionerna?

Herr talman! Ja, herr Palme, vi och många andra har tidigare varnat för socialisering. Det gjorde Ohlin, det gjorde Hjalmarson, det gjorde Heckscher och det gjorde Holmberg. Jag är alldeles övertygad om att en av anledningarna till att man inte gick längre från socialdemokratiskt håll då var att vi blåste till strid, att vi varnade och opponerade. Och nu är vi där igen. Nu vill socialdemokraterna ta ett nytt kliv framåt, och då är det vår skyldighet att fortsätta och varna ännu en gång. Vi hoppas att vi skall kunna tvinga er på reträtt även den här gången. Jag skulle gärna vilja fråga statsministern en sak. Är inte statsministern medveten om att de svenska marginalskatterna i dag är ett samhällsont, någonting som skadar hela samhällsekonomin? Om statsministern inte är medveten om detta då står statsministern otroligt isolerad i det svenska samhället, det vågar jag påstå. Våra resonemang om skattesänkningar går inte ihop, säger herr Palme, och kräver mig på redovisning. Det förhåller sig ju på det sättet, och det vet alla som haft kontakt med det svenska folket i dag, att sänkta skattesatser inte behöver betyda sänkta skatteinkomster. Det är de höga skattesatserna som gör att folk inte redovisar som de skall göra, att de inte jobbar, att de hellre tar ut i fritid ersättning för övertid och annat. Gå ut och fråga, herr Palme, så får ni det fullt klart för er! Statsinkomsterna ökade, om jag inte minns fel, förra året med i runt tal 15 miljarder kronor trots allt resonemang om sänkta skatter. Skulle det vara för mycket begärt, att man av ökningen på 15 miljarder kronor —- som inträffade när vi hade en ungefär nollprocentig ökning av bruttonationalprodukten, en summa som alltså kommer att bli betydligt större om vi ökar vår tillväxt — satte av tillräckligt mycket för att genomföra en verklig skattesänkning. Det finns alltså goda ekonomiska möjligheter Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på sikt att, om man vill, genomföra den betydelsefulla sociala och ekonomiska reform som en skattesänkning utgör. Låt mig sedan påminna om att de strider som ägde rum i vårt samhälle under 1920-talet kring kollektivavtalslagen och kring arbetsdomstolen och senare, då det gällde tredje mans rätt, slutade i samförstånd. Den gemensamma känslan för trygghet i arbetet och en lugn samhällsutveckling ledde fram till Saltsjöbadsavtalet. Det var framför allt denna samförståndspolitik — som innebar samförstånd mellan olika intressen, mellan parterna på arbetsmarknaden — som gav den omtalade ”svenska mo-, dellen” dess innehåll. Solidaritet och ansvar för landets ekonomi hos alla parter var de hörnstenar som detta samförstånd byggde på. Fred på arbetsmarknaden blev resultatet. Men den generation som byggde upp samarbetet är nu i stor utsträckning pensionerad. Den har efterträtts av nya människor som inte vunnit sin position i hård kamp och inte nötts mot motståndarnas argumentation, som inte har lärt sig inse att det inte alltid är bara en som har rätt, då olika meningar gör sig gällande. Det är denna generation som är född mitt inne i det socialdemokratiska samhället och vars världsbild präglas av det samhälle i vilket de lever, som nu söker strid nästan till varje pris, vill förändra samhället, vill överta makten, vill förändra ägandet och, som det heter i olika debatter, socialisera. Det är mot den bakgrunden, Olof Palme, som vi nu går till motanfall. Det är för att efter måttet av vår förmåga försöka göra er betänksamma, få er att icke förverkliga de intentioner som ni är ute efter att förverkliga.

Herr talman! Statsministern påstår att folkpartiet är mycket litet av en levande folkrörelse. Vi hade en debatt om folkrörelserna förra året. Efter att ha gått igenom ett hundratal inlägg från socialdemokratiskt håll fann vi att det alltid när socialdemokraterna talade om folkrörelserna var de socialdemokratiskt dominerade organisationerna de syftade på. Det var ABF, det var Unga örnar, det var Folkets hus-rörelsen och några andra. Vad man glömde bort i denna mycket breda debatt var samfund och kyrkor, miljögrupper, nykterhetsorganisationer, idrottsrörelsen och många andra. Folkpartiet har sina rötter i fria folkrörelser av olika slag. Varje påstående om någonting annat är en karikatyr. Den här debatten har visat både de likheter och de skillnader som finns mellan folkpartiet och regeringen. Vi är överens om att avgörande mål är arbete åt alla, att komma till rätta med dåliga arbetsmiljöer, att värna om utsatta grupper som behöver samhällets stöd. Men klyftan mellan liberalism och socialism är lika klar. Den historieskrivning som herr Palme kom med var helt falsk. Regeringen driver en näringspolitik som leder till alltmer av centralstyrning från kanslihuset. Skulle socialdemokraterna få en egen majoritet i riksdagen kommer kraven på förstatligande av hela branscher som brev på posten. Folkpartiet däremot vill motverka både privat och statlig maktkon centration. Vi vänder oss både mot en konservativ och mot en socialistisk samhällsutveckling. Vi vill sprida inflytande och ansvar till många människor, till många delar av landet och till många företag. Vi säger nej till förstatligande av näringslivet. Statsministern påstår att liberalismen ”lämnar den enskilda människan ensam”. Det säger han efter en debatt där vi har lagt fram vårt familjepolitiska program för att stödja föräldrar som ofta har stora svårigheter att både förvärvsarbeta och hålla god kontakt med sina barn. Vi har lagt fram förslag för att få mera mänsklighet i vården, så att sjuka inte knuffas mellan institutionerna. Vi har föreslagit ett husläkarsystem för alla, så att man inte behöver möta ständigt nya läkare för samma sjukdom. Vi vill skydda den enskilda människan mot övergrepp i datasamhället. Det är motsatsen till att lämna den enskilda människan ensam. Vi vill bättre försvara medborgerliga fri och rättigheter. Tidningarnas mångfald och oberoende av makthavarna är för oss en huvudfråga i demokratin. Herr talman! Vi vill följaktligen förena kravet på omsorg och trygghet för människorna med ett öppet samhälle med maktbalans och fördjupad demokrati. Det är vad folkpartiet kallar sociala reformer utan socialism.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

Herr Bohman svartmålade tidigare Sverige och de svenska medborgarna. Den svartmålningen har han nu dämpat litet grand. Det är ganska lustigt att se att den undersökning som publiceras i dag visar att 1973 var det 45 ”6 av ett representativt urval som tyckte att det var mycket bra i Sverige, 1974 var motsvarande siffra 60 "» och 1975 68 ".. Denna ”högtrivsel” har framför allt ökat bland ungdomen. Bara 1 "+ tyckte att det var ganska eller mycket dåligt här. Vidare var det en dramatisk ökning av högtrivseln bland moderata samlingspartiets väljare. Detta är resultatet av en mångårig intensiv agitation från herr Bohmans sida om hur illa det står till i landet. Talar han aldrig med sina gräsrötter? Eller har de slutat att lyssna på honom? Tidigare angreps jag personligen väldigt mycket av herr Bohman. Det är klart att jag fortfarande får en och annan släng, men det har blivit litet bättre med det också. Nu svartmålar herr Bohman i realiteten den nya generationen inom fackföreningsrörelsen. Han säger att de gamla begrep vad det var fråga om, men den nya generationen fackföreningsfolk begriper ingenting, den är bara inställd på konfrontation. Jag vill varna herr Bohman för att bedriva denna gammelhögerklappjakt på fackföreningarna. Det finns där väldigt bra folk, och man har en fri diskussion. Man smider inga dolska planer. Herr Bohman gör här precis som han gjorde häromkvällen, då han stod här och skrämde och bedrev denna konfrontationspolitik mot icke närvarande fackföreningsledare. Låt dem ha sin fria debatt! Det intressanta är att när de tar sitt ansvar har de på andra sidan herr Werner som är emot hela det reformistiska, tålmodiga och mödosamma arbete som fackföreningsrörelsen bedriver. Och så till talet om verkligheten! Vem är det som är emot verkligheten, herr Bohman? Herr Bohman brukade säga att vi inte hade någon kontakt med verkligheten och att den offentliga sektorn var det värsta som fanns. Så kom det en undersökning som visade att inte minst moderata samlingspartiets väljare insåg att man måste bygga ut den offentliga sektorn för att klara åldringsvården, barntillsynen och allt det andra. Det var inte så länge sedan herr Bohman talade vackert om Per Albins och Möllers socialdemokrati. Herr Bohman sade också att egentligen skulle löntagarna vara moderater om de inte vore vilseförda av illvilliga agitatorer. Det var nästan så att man såg Gunnar Sträng i slokhatt och med dolk smyga bakom husknuten och hetsa upp folk. 80 ”» skulle rösta med moderaterna om de bara visste vad moderaterna står för, sade herr Bohman. Men nu visar det sig att 80 "» av de moderata väljarna vill använda merparten av sina inkomster för att bygga ut den offentliga sektorn i framtiden. Då frågar man hur det egentligen förhåller sig. Det kanske inte är socialdemokraterna som skulle ha varit moderater om de känt herr Bohman bättre — det är kanske moderaterna som skulle ha varit socialdemokrater. I en remissdebatt skall man ge besked, sade herr Fälldin. Jag läste i en cirkulärartikel den här litet enfaldiga frågan: Vem är det som inte skall få jobb, om socialdemokraterna inte omedelbart ställer upp på vår paroll om 400 000 nya jobb? Jag tänkte att en så dum argumentation kan inte Thorbjörn ta upp. Men den kom här ändå! Vi säger att vi skall skaffa vartenda jobb vi kan få, men vi tycker illa om ert försök att leka med siffror. Ni lovade 100 000 nya jobb. Vi lovade ingenting — vi skaffade 200 000 nya jobb. Ni lovar 400 000 jobb utan att ha medel att förverkliga det och — framför allt — samtidigt som ni riktar ett dråpslag mot vår energiförsörjning. Vi lovar ingenting, men vi skall sätta till alla klutar för att skaffa de jobb som finns att skaffa. Jag ställer frågor i all beskedlighet. När ni nu argumenterar mot kärnkraften så här förtvivlat, när skall ni då avveckla den? Och hur skall ni göra det? Om ni är så emot de byggen som pågår, skall ni då stoppa de byggena? Är det ett villkor för en borgerlig regering att de skall stoppas? Hundratusentals människors välfärd berörs, men vi får inte något svar på våra frågor. Vi har diskuterat familjepolitiken i dag. Jag tycker att det är positivt att ni har detta intresse för familjen och barnen. Vi vill förkorta arbetstiden om vi och löntagarorganisationerna kan komma fram till en praktisk lösning. Det är det saken gäller. Det var ett enhälligt beslut på vår partikongress på den punkten. Men man skall icke ställa ut löften, för då kan det gå som i Hultsfred - jag har nämnt detta tidigare. Där samlades den borgerliga majoriteten och sade: Nu skall vi ha ett vårdnadsbidrag i Hultsfred på, vill jag minnas, 200 kr. Man fattade ett stort principbeslut och gjorde stort propagandaståhej med en jättelik presstäckning i alla landets tidningar, i radio och TV. Detta var på torsdagen. På måndag, tre dagar senare, samlades man och sade: Det blev för dyrt, vi har inte råd med vårdnadsbidrag, vi skjuter det på framtiden — det var ju bara ett principbeslut. Men på det sättet svek man de familjer som kanske trodde att de skulle få de här pengarna och hade börjat räkna med dem. Det blev ingenting. Det var ett litet exempel, säger ni. Vad betyder Hultsfred i de stora och avgörande sammanhangen? Nej, säger jag. Det var viktigt i Hultsfred, och det är viktigt såsom ett exempel på hur man inte får bedriva familjepolitik. Därför har jag försökt få besked — vilket jag inte har fått —- om de väldiga löften som ni utställt vid denna riksdags början. Vi socialdemokrater vill inte göra familjerna besvikna. Den ömsintheten bör man visa dem. Därför kommer vi att driva en konstruktiv familjepolitik. Vi har diskuterat ekonomin. Jag har berömt det faktum att vi under jämviktsriksdagens år har kunnat föra en ansvarsmedveten ekonomisk debatt Allmänpolitisk debatt politik. Ett valår trivs löfterna på politikernas läppar. Så har varit fallet även i dag. Om vi inte också nu för en ansvarsmedveten politik, kan uppvaknandet bli mycket bistert. Det är lätt för politikerna att i riksdagen kräva återhållsamhet av andra parter i vår fria ekonomi. Från denna talarstol hörs ständigt maningar till löntagarna att hålla nere sina löneökningar. Herr Bohman talar dessutom allmänt illa om fackföreningsledare. Men för att bli trovärdiga får inte politikerna i lättsinne överinteckna våra ekonomiska resurser. Det formar jag såsom en allvarlig vädjan till riksdagens ledamöter. Herr Bohman säger att det är illa med marginalskatterna och illa att det inte finns vårdnadsbidrag. Så bladar han på miljard efter miljard. Men kom inte sedan till löntagarna och kräv att de skall hålla sina löneanspråk nere. Herr Bohman har totalt förstört sin marknad för en ansvarig ekonomisk politik i samspel med de fria krafterna i vår ekonomi. Det vore månadens s.k. understatement att påstå att vi har fått besked om vad en gemensam borgerlig politik skulle innebära, även om herr Ahlmark var rätt långt ute. Jag tycker det torftigaste i dagens debatt var när herr Bohman såsom finale grande på sitt anförande sade: Vi vill ha växling vid makten för dess egen skull. Det är att göra politiken en otjänst. En växling vid makten skedde ju i Stockholms läns landsting. Ni sade att ni skulle sänka skatten, men ni höjde den med 2:75. Ni sade att ni skulle värna om 50-kortet, men ni höjde snart priset på det. Och detta är den största borgerliga regering vi har haft på senare år. Politiken gäller sakfrågor och inte färgen på kostymen eller kosmetika. Politiken gäller vad man vill göra för människorna. Det är något av ett kapitulationsbesked, när herr Bohman inte har något annat att säga än: Vi vill ha växling vid makten för dess egen skull. Vi socialdemokrater hyser respekt för väljarna. Vi säger till dem: Här ger vi besked. Här har ni vårt program. Det är vi beredda att sätta in all vår kraft på att genomföra.

Herr talman! Herr Palme har den egenheten att alltid använda det övertag i debatten som han har i kraft av att ha det sista ordet, till att gå upp i falsett, göra anklagelser och i debatten föra in nya frågor som man inte haft tillfälle att beröra tidigare. Samtidigt säger herr Palme att vi skall vara sakliga och ta upp de stora reella frågorna. Det är också helt riktigt att man skall göra det, men var och en måste då ha uppmärksammat att herr Palme inte begagnade sina avslutande ord till att säga någonting om en mycket viktig sakfråga, som från denna talarstol flera gånger hade tagits upp, nämligen vad vi skall göra åt de oerhört höga marginalskatterna. Efter denna uppvisning av herr Palme är vi fortfarande helt okunniga om hur socialdemokraterna egentligen vill utforma skattepolitiken. Herr Palme tog också upp en undersökning som hade ställt frågan om man tycker att Sverige är ett bra land. Att det är många som tycker det har jag också stor förståelse för. Hade man kommit och frågat mig, hade också jag sagt att jag tycker att Sverige är ett bra land. På moderat håll anser vi att det är så bra att vi också är beredda att anslå tillräckliga medel för att försvara vårt land. Att människorna tycker att Sverige är ett bra land beror också på att allt i detta land inte är resultatet av socialdemokratisk politik, vilket bl.a. har att göra med att vi haft en opposition som hindrat socialdemokraterna från att göra allting till politik — från att socialisera och från att låta staten bestämma allt. Att det antal människor som tycker att Sverige är ett bra land har ökat under de sista åren får lätt sin förklaring däri att de borgerliga partiernas möjligheter under de senaste tre åren att förhindra socialdemokraternas socialiseringsansträngningar varit större i jämviktsriksdagen än tidigare. Undersökningen visar också att det är fler som vill ändra på en del i det svenska samhället. Det vill också jag, och det är väl fler som då har en förhoppning om att vi verkligen i det val som skall ske i höst kan få förutsättningar för en förändring genom en regimväxling. Det socialdemokratiska budskapet är ju att staten skall bestämma alltmera. Samhället måste få större inflytande, heter det månad efter månad. Det kan tyckas vara höjden av demokrati att alltmera skall avgöras på politisk väg, att beslut skall fattas inte runt köksbordet utan vid voteringsknappar och i ämbetsverken. Men om man går för långt på denna väg kommer de enskilda människorna lätt i kläm. De enskilda människorna, individen och familjen, får inte det mått av frihet som måste vara demokratins grund. Vi moderater hävdar att samhällets grundval måste vara individen och familjen, inte staten och den offentliga sektorn. Man måste vara medveten om att det i valrörelserna bara är ett fåtal frågor som blir föremål för någon ingående debatt. Skall sedan ändå de valda ombuden bestämma över allt vidare fält för individerna, på ett alltmera genomgripande sätt, kommer de ju att fatta dessa beslut utan att väljarna i val verkligen haft möjlighet att tala om hur de vill ha det i de olika frågorna. Ju fler spörsmål som skall bli föremål för offentliga beslut, desto mindre möjligheter har ju faktiskt politikerna — det måste man inse — att noga sätta sig in i alla de olika avgöranden som man skall träffa. Resultatet av det blir tjänstemannavälde, byråkrati och fientlighet mot politiker, vilket är motsatsen till en sann demokrati. Socialdemokraterna gör gällande att staten måste ha alltmera makt för att kunna skydda de svaga i samhället. Det är riktigt att samhälleliga ingripanden och stora offentliga satsningar behövs av det skälet. Men det finns en gräns för hur långt man kan gå utan att man i stället får omvända verkningar. I ett alltmera byråkratiskt samhälle får de svaga svårt att hävda sig. I en djungel av myndigheter, lagar och paragrafer, författningar och blanketter blir det i stället de välutbildade, de med särskilda förbindelser, de som känner till argumenten, de som kan prata för saken, de makthavande, som reder sig extra bra. I ett radioprogram för några månader sedan svarade herr Palme på en fråga om hur vanligt folk skall bära sig åt när de får papper från myndigheterna som är svåra att förstå. Han yttrade då: ”Jag har varit med så många gånger att man är med och diskuterar någon fin reform och så beslutar man om den och sedan går det ett par år och sedan så möter man den där reformen i ett knastrigt cirkulär, ——— där liksom hela det fina har försvunnit —-=.” Herr Palmes synpunkt var att man skall skicka tillbaka cirkuläret till Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt myndigheterna och be om förklaringar. Men om man prövade herr Palmes lösning skulle man nog strax finna att den inte bar så långt. Därför måste man dra en annan slutsats. Man måste, så långt det går, söka lösningar där den enskilde själv kan bestämma hur han vill ha det i stället för att låta allt flera myndigheter, knastriga cirkulär och växande skatter för att betala alltihop sätta den vanliga människan i kläm. Hur de ekonomiskt svagare kan råka i trångmål genom den centraldirigerande politiken har vi klara exempel på inom den mindre och den medelstora företagsamheten. De stora företagen har i dagens läge lättare att hävda sig. De har skatteexpertis, de har personal som kan fylla i alla blanketter, de har chefer som umgås med finansministern, de kan få loss investeringsfonder och de kan beviljas dispenser, de har lättare att låna pengar och att investera. Allra lättast har som bekant de statliga företagen, som kan anlita skattebetalarnas plånbok när det kniper. Varje familj skall t.ex. i år punga ut med 800 kr. för att via skattsedeln teckna nya aktier i Statsföretag. Att påpeka detta — som jag har gjort — innebär ju inte att klanka på storföretagen, utan det är i stället att påpeka hur den socialdemokratiska näringspolitiken i praktiken fungerar. Vi anser att egenföretagare — de mindre och medelstora företagen — inte har samma möjligheter och att detta är beklagligt. Man måste föra en ekonomisk politik som ser till att dessa företag kan få svara för de mycket betydelsefulla uppgifter de har i ett väl fungerande näringsliv. Familjen, inte staten, är samhällets grund. Den naturliga solidaritet och kärlek som kan ges inom en någorlunda väl fungerande familj kan inte ersättas, hur stora ingrepp och satsningar det offentliga än gör. Ibland är påfrestningarna så stora att familjer bryts sönder, och då behövs samhällets stöd. Det offentliga kan komplettera — men inte ersätta — familjen. Inom familjen kan de små barnen ges en trygg och harmonisk livsstart som ökar förutsättningarna för det uppväxande släktet att klara sig och undgå den misär som växande ungdomsbrottslighet och annan olycka är ett tidens tecken på. Vi vill att föräldrarna för att lyckas i sitt svåra värv skall ha de bästa möjliga förutsättningarna. Då måste de ha möjlighet att utforma vården av barnen så som de själva anser bäst. Föräldraansvaret kan axlas om man anser att man har kunnat ordna det bra för barnen. Av den anledningen vänder vi oss mot den ensidiga satsningen på barndaghem. Föräldrarna måste ha en större valfrihet. Barndaghem behövs, och de behöver byggas ut, men det är inte den enda tillsynsformen, och den passar inte alla. De äldres isolering och ensamhet är en skam för välfärdssamhället. De ekonomiska villkoren har förbättrats, men den mänskliga belägenheten har ofta försämrats. Vi anser att om familjen har bättre möjligheter att fungera, kan också denna det moderna samhällets avigsida vändas rätt. Om goda kontakter mellan barn och föräldrar kan tidigt grundläggas, om barnen känner att föräldrarna har tillfälle att bry sig om dem, kommer de också själva så småningom att mera bry sig om sina gamla föräldrar. Vi moderater kräver också att skattetrycket skall sänkas. Det är en del av en politik som syftar till att ge den vanliga människan större möjligheter att klara sig. Det är orimligt när t.ex. den genomsnittliga LO-medlemmen har en marginalskatt på över 60 "o. När vi kräver skattesänkning säger våra motståndare att vi vill öka den privata konsumtionen och att det därmed är ett ”prylsamhälle” som vi vill skapa. Men löneökningar är ju också till för att öka den privata konsumtionen, och då är det ingen som föraktfullt talar om ”prylsamhälle”. Vore det inte bättre att ha lägre skatter så att löneökningarna före skatt inte behövde vara så stora att det bara blir inflation av alltihopa? Vore det inte en social reform att sänka skattetrycket så att den enskilde löntagaren finge tillfredsställelsen av att känna att han kan klara sig längre på sin egen inkomst, att hans långa och tunga jobb är värt så mycket att han kan försörja sig och de sina? Självrespekt och arbetsglädje skulle kunna befrämjas, och det vore inte heller några dåliga reformer. När vi kräver lägre skatt säger våra motståndare att vi med det skulle rasera olika reformer. Men så är det ju inte. Statens inkomster ökar enligt den budget som är framlagd med 10 miljarder. Det räcker att hålla tillbaka de årliga utgiftsökningarna för att inom en ganska kort följd av år skapa utrymme för lägre skattesatser. För att man skall kunna sänka skatten gäller det alltså att inte lika lättvindigt som hittills öka statsutgifterna. Om skattetrycket kan sänkas får vi också en gynnsammare ekonomisk utveckling i landet. Det lönar sig att arbeta och ta initiativ. Det blir lockande med nyföretagande. Svenska företag kan bättre konkurrera på världsmarknaden. Kan man på det viset höja de totala inkomsterna i landet stiger också statens inkomster — och det alltså utan några skattehöjningar. Vi får inte glömma, vad som än sägs från den här talarstolen, att reformutrymmet i landet betingas av den ekonomiska utvecklingen. Förödande skatter kommer att leda till ett reformstopp. Situationen nu i landet är på visst sätt bedräglig. När herr Palme talar om ”den högsta levnadsstandarden” och pekar på de framsteg som har gjorts glömmer han att hela den välståndsökning i fråga om konsumtion och standard som vi hade i landet under föregående år, och mera därtill, är betalad genom lån i utlandet. Vår stora skuldsättning i utlandet har vi inte gjort för att betala ökade investeringar — investeringarna har faktiskt minskat — utan för att betala den konsumtions och standardstegring som herr Palme nu skryter över. Men för att få ett lägre skattetryck kan man förvisso också göra en hel del besparingar i dagens statsutgifter. När herr Palme för en stund sedan påstod att moderaterna har lagt fram utgiftsökningsförslag på 6—7 miljarder var det den mest groteska uppgift som man kan tänka sig. År från år har vi pekat på besparingsmöjligheter, och vi kommer att fortsätta att göra det. Ett område för sådana besparingar har vi inom mark och bostadspolitiken. Det allmänna använder i dag 1-2 miljarder varje år för att öka sina markinnehav. Med stora förlustlån och bidrag håller man allmän Allmänpolitisk debatt debatt nyttiga bostadsföretag under armarna. Det är ett par exempel på onödiga utgifter som vi har f. n. Den omfattande utlokaliseringen av statliga verk kostar stora pengar, för att peka på ett annat. När det gäller bostadspolitiken finns det alltså en hel del att spara på. Däremot är det viktigt att behålla bostadstilläggen, som behövs för att stödja dem som har det ekonomiskt svårt. Herr talman! En viktig del av vår politik är att sprida ägandet till de många människorna för att på det viset motverka en maktkoncentration. Vi vill inte ha en koncentration av ägande på enskild hand — och inte heller på statlig hand. Det är därför som vi med oro ser på de långtgående förslag till socialisering som kommer från olika håll på den socialdemokratiska sidan.

Herr talman! Det blir kärvt i ekonomin de närmaste åren. Hittills har vi betalat en stor del av den väldiga oljenotan med lån. Av varje hundralapp vi svenskar förbrukade 1975 lånade vi tre kronor utomlands. Det var nödvändigt för att hålla liv i den svenska ekonomin och ge människor jobb. Men vi kan inte fortsätta så här hur många år som helst. Lånen skall betalas tillbaka, och för att klara det måste vi sälja mer utomlands. Då kan vi inte göra av med lika mycket som annars inom Sverige. Det är denna verklighet vi har att leva med de kommande åren. Den ställer både partier och väljare inför hårdhänta val. Vilka reformer orkar vi med, och vilka måste skjutas på framtiden? Hur stor del av kakans tillväxt kan förbrukas i privatkonsumtion, och hur stor del bör användas i gemensam? Skall stat och kommun ge sig in på ständigt nya områden, eller skall vi framför allt satsa resurser på att de verksamheter som redan är i gång skall fungera bättre? Det är denna sista fråga jag tänkte uppehålla mig vid. För politiker kan det ofta vara frestande att peka på nya uppgifter. Kvalitets och standardförbättringar är svårare att ”göra politik” av än kvantitativa utbyggnader och helt nya projekt. Ur kostnadssynpunkt kan det för ett landsting vara likvärdigt att bygga ett nytt sjukhus och att utöka personalen med en undersköterska för varje avdelning som redan finns. Men nybyggnationen med den högtidliga invigningen ger större rubriker. Om det får fälla avgörandet hamnar vi snett. Glömmer vi bort innehållet och kvaliteten i verksamheten, gör vi ofta ödesdigra misstag. Medan de makthavande rusar vidare med nya löften, nya organ, nya uppgifter, urholkas det man redan tagit på sig. I själva verket hotas då också den kvantitativa utbyggnaden liksom naturligtvis människors förtroende för politikerna. Tag daghemmen som exempel! Bästa sättet att underblåsa den opinion som är negativ till en snabb utbyggnad är att ge underlag för påståendena att barn inte har det bra på daghem. Det är bl.a. därför som kvalitetsaspekten aldrig får sättas i bakgrunden. De aktionsgrupper som engagerat sig för fler daghemsplatser brukar skandera: ”Vi vill ha daghem och dom ska va” bra.” De båda leden i det kravet förutsätter varandra. De invändningar som hörs mot daghemmen bottnar nästan alltid i förhållandet att barnen är där för länge. Inget daghem, hur bra det än är, kan vara stimulerande för en fyraåring efter tio timmar. Det är när både mamma och pappa måste arbeta åtta timmar om dagen det finns fog för påståendet att föräldrarna inte får nog med tid att umgås med barnet i veckorna. Särskilt gäller det naturligtvis familjer där föräldrarna har tidsödande resor till och från jobbet och familjer med bara en vuxen. Daghemmet är avsett att vara ett komplement till hemmet och inte en ersättning för det. Blir vistelsetiderna för långa förvandlas daghemmet från komplement till alternativ miljö. En ensamstående mor uttryckte litet uppgivet saken så här i ett TV-reportage: ”Det är ju inte jag utan daghemmet som fostrar honom.” När vi ger möjlighet för föräldrar att förkorta sin arbetstid, förbättrar vi barnomsorgens kvalitet. Småbarnsföräldrar måste ges en lagstadgad rätt att minska sin arbetstid till sex timmar per dag. För att reformen inte skall bli ett slag i luften måste inkomstbortfallet kompenseras. Långtidsutredningen borde ha öppnat ögonen på dem som optimistiskt trodde att sextimmarsdagen för alla var något nära förestående. Nu vet vi att det är omöjligt att klara en snabb allmän arbetstidsförkortning om vi skall infria våra förpliktelser mot behövande människor inom och utom landet. Just denna insikt leder fram till att vi måste låta småbarnsföräldrarna komma först. Även i vården av gamla och sjuka ställs beslutsfattarna ständigt i valsituationer mellan kvalitet och kvantitet. En kvantitativ utbyggnad är på många håll absolut nödvändig. Det gäller t.ex. långtidssjukvården. Men kvalitetsaspekterna får inte glömmas bort. Det sägs ofta och med rätta en ”mänskligare” sjukvård kräver resurser. Men det finns förändringar av organisatorisk natur som betyder ofantligt mycket för den enskilde patienten utan att kräva mer resurser. En sådan förändring är införandet av ett husläkarsystem. Kerstin Anér kommer senare att tala om det. Vi har beslutat om rörlig pensionsålder. Men det beslutet räcker inte. För att grundtanken bakom det skall förverkligas måste arbetslivet förändras så att det också i praktiken blir möjligt att successivt trappa ned sin yrkesverksamhet. Innan vi hastar vidare till något nytt område skall vi se till att en redan genomförd reform fungerar som vi tänkt oss. Och kom ihåg att beslutet om rörlig pensionsålder inte bara innebär att människor skall kunna tidigarelägga sin pensionering. Det finns gott om vitala äldre människor som vill fortsätta sin yrkesverksamhet flera år efter 65-årsdagen. Nu måste vi se till att det finns lämpliga arbetsuppgifter och att möjligheterna till deltidsanställningar ökar. Det innebär heller inga ökade kostnader för stat och kommun att se med välvilja på de insatser inom vården som görs av frivilliga och ideella organisationer. Det finns människor i det här samhället som ställer upp Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt som s.k. patientvänner och hjälper sjuka med brevskrivning och högläsning som personalen sällan hinner med. Det finns människor som mot blygsam ersättning åtar sig övervakningsuppdrag och uppgiften att vara fosterföräldrar. Det finns ungdomsgrupper som söker bryta isoleringen och tristessen på ålderdomshem, långvårdssjukhus och fängelser. Frivilligt engagemang tillhör det bästa vi har i vårt samhälle. Från folkpartiets sida upphör vi aldrig att förvånas över den negativism mot sådana insatser som allt som oftast kommer till uttryck från socialdemokraterna. Ibland påstår man att den vård som ges exempelvis på enskilda vårdanstalter i kristen regi är ett utslag av gångna tiders privilegiesjukvård. Sanningen är ju den motsatta: dessa insatser når ofta de minst privilegierade grupperna i vårt samhälle. Ibland påstår man att insatserna kolliderar med fackets intressen. Inte heller det är korrekt. Dessa insatser syftar inte till att ersätta de samhälleliga insatserna, och de skall självfallet ske i samråd med personalen. Men det finns uppgifter för alla som vill arbeta inom samhällets sjuk och socialvård. Att därutöver tillåta och uppmuntra frivilliga insatser på ideell grund kan inte vara fel. Under 1960 och 1970-talen har vi satsat väldiga belopp på att skapa ett nytt utbildningssystem för både unga och vuxna. Förhoppningsvis kan vi under de närmaste åren ägna mer uppmärksamhet än vi kunde göra under utbyggnadsfasen åt innehållet i skolan, åt undervisningsformerna och åt trivseln. Ett krav som måste kunna ställas på utbildningssystemet är att utbildningen skall leda fram till ett arbete. Mer än något annat har ungdomarna rätt att fråga sig själva och oss: Vilken chans har jag att få ett arbete när jag lämnar skolan? Ett arbete som jag kan försörja mig på? Ett arbete som jag trivs med? Ett arbete som känns meningsfullt och stimulerande? Ungdomarna har rätt att ställa den frågan och anledning att känna oro för att vi inte har ett fullgott svar att ge dem. Någon kan säga: ”Nåja, ungdomarna behöver inte vara mer oroliga i dag än förr.” Den som var ung i början av 1930-talet kan tycka att oron hos dagens ungdomar är överdriven. Jag tror trots allt inte att det är många som viftar bort problemet så lätt. Tvärtom är det kanske de som i sin ungdom fick erfara vad det vill säga att gå arbetslös som har en särskild förståelse för oron hos varje ung människa som går utan arbete. De vet att det för den arbetslöse inte är någon tröst att få höra att det var värre förr. De vet att arbetslöshet inte är en fråga om statistik utan om varje människas rätt till trygghet och självförverkligande, att ett meningsfullt arbete för de allra flesta är värt mycket mer än den lön som betalas. Det finns nya anledningar att känna oro. Trots att många fler kan få en bra utbildning och trots att ingen som går utan arbete behöver svälta har 10 000-tals ungdomar anledning att fråga sig: Vad skall det bli av mig? Kommer porten till arbetslivet att öppnas för mig när skol porten stängs bakom mig? I dag går 30 000 unga människor omkring och konstaterar att svaret på den frågan är nej. Trots att arbetslösheten totalt har sjunkit under de senaste två åren har problemen för ungdomarna inte nämnvärt förbättrats. I dag är nästan varannan arbetslös under 25 år. 30 000 pojkar och flickor — det är lika många som hela befolkningen it.ex. Katrineholms eller Karlshamns eller Kristinehamns kommuner — går utan arbete. Det finns nästan lika många arbetslösa bland ungdomarna som i alla andra åldersgrupper tillsammans. Det dystra är att framtidsutsikterna inte självklart är ljusare. Under de närmaste fem åren kommer ungefär 70 000 ungdomar med bristfällig utbildning att märka, att ingen efterfrågar deras insatser på arbetsmarknaden. Det är den dystra men uppfordrande slutsats som statistiska centralbyrån har dragit av en prognos om rekryteringen på arbetsmarknaden under de fem närmaste åren. Vad beror det här på? Enkelt uttryckt: en kombination av bristfällig utbildning och liten eller obefintlig erfarenhet från arbetslivet. Erfarenhet från arbetslivet kan ingen begära av den som just lämnat skolan. Men de ofta stenhårda villkoren på arbetsmarknaden kan ibland ges den ironiska sammanfattningen att man helst skall ha 10 års välmeriterad yrkespraktik och samtidigt fortfarande vara under 25! Sant är åtminstone att många arbetsgivare — både enskilda och offentliga — numera drar sig för att anställa ungdomar som helt saknar erfarenhet från arbetslivet. Av detta måste vi dra en alldeles klar slutsats: Den utbildning vi ger måste byggas ut med en rejäl kontakt med arbetslivet, som gör ungdomarna bättre skickade att klara sig på en kärv arbetsmarknad. Lite rått uttryckt kan man påstå att skolorna på löpande band kläcker teoretiskt välrustade ungdomar utan att egentligen bry sig om hur de tas om hand på arbetsmarknaden. Så kan vi inte fortsätta. Vi måste slå en brygga mellan skolan och arbetslivet. Det är orimligt att 30 000 unga människor ges så liten hjälp att finna sin väg från skola till arbete. Ungdomarna har rätt att ställa krav på god utbildning och de har samma rätt att ställa krav på arbete eller praktik. Ingen förbättring av skolväsendet är i dag viktigare än att komplettera skolgången med en rätt till arbete. Från folkpartiet driver vi därför kravet, att staten skall ge ungdomarna en garanti för utbildning och arbete eller praktik. Det krävs ett pärlband av åtgärder för att klara det — alla mer än värda sitt pris. Låt mig nämna tre. Alla ungdomar skall kunna få plats i gymnasieskolan och fler än i dag ges rätt att gå den utbildningslinje de föredrar. I dag går sju av tio ungdomar direkt från grundskolan till gymnasieskolan. Många studieavbrott har sin förklaring i att eleverna inte trivs med den utbildningslinje de kommit in på. Alla som vill fortsätta skolgången direkt efter grundskolan måste få den chansen, och så långt det någonsin är möjligt måste var och en få rätt till den utbildning han eller hon föredrar. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Alla ungdomar som går utan arbete måste genom en uppsökande verksamhet nås av erbjudande om lämpligt arbete eller råd om kompletterande yrkesinriktad utbildning. Vi vet att många av de ungdomar, som går utan arbete, inte har fått kontakt med arbetsförmedlingen. Någon kan säga att det väl ändå är deras eget fel. Men många av dessa ungdomar behöver vår hjälp till bättre utbildning eller ordnat arbete för att inte komma i riskzonen för allehanda nedbrytande krafter. En uppsökande verksamhet av det här slaget är den bästa förebyggande socialvård vi kan ge. Statliga och enskilda arbetsgivare måste förmås att ta emot praktikanter och informera arbetsförmedlingarna om lämpliga arbetsuppgifter för både varaktiga och tillfälliga anställningar. Det är i sista hand riksdagens och regeringens uppgift att se till att de ekonomiska frågorna då får en lösning. Folkpartiet har upprepat sitt förslag om särskild ersättning till alla arbetsgivare som anställer och utbildar ungdomar under minst sex månader. Herr talman! Viktigare än att ställa ut storstilade nya löften är att uppfylla de förpliktelser vi redan tagit på oss. Vi har lovat full sysselsättning som mål för vår ekonomiska politik. För 30 000 ungdomar är det i dag ett hån. Vi har inte råd att vara utan deras insatser. Det är gott om arbetsuppgifter som behöver utföras: i företagen, på vårdsektorn, inom miljövården, i barnomsorgen. Om viljan finns kan vi garantera alla dessa ungdomar jobb eller utbildning. Vi måste visa att vi har den viljan.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten varar i ett par dygn. Socialdemokraterna och den borgerliga oppositionen skickar fram ca 50 talare eller mer. Likväl spelar de svåra problem som flertalet människor brottas med en förvånansvärt undanskymd roll i denna jättedebatt. I dag har hundratusentals människor fått eller står i tur att få nya chockbesked om hyreshöjningar på sina bostäder. Varför får man höra så litet om detta och om orsakerna till det? Prisstegringarna var på 1960-talet ca 4 96 om året och under 1970-talet det dubbla. År 1975 var prisstegringarna uppe i 11 96. Varför får vi höra så litet om vad detta betyder för en vanlig arbetar eller tjänstemannafamilj? Och varför skyller alla politiker på lönerna när frågan dyker upp varför priserna stiger? Lönestegringen har ju inte sedan 1960-talet blivit dubbelt så hög, vilket prisstegringen blivit. Den kan alltså rent logiskt inte vara grundorsaken till prishöjningarna. Varför talas det så litet om själva orsakerna till det växande underskiktet i samhället — de utslagna, de arbetslösa, de som hänvisas till kortvariga och otrygga beredskapsarbeten, ungdomarna som inte får arbete? Varför söker man undvika att tala om varför denna armé av arbetslösa och undersysselsatta i samhället ständigt ökat sedan slutet av 1950-talet? Det har talats mycket om familjen. Det skall tydligen bli de borgerliga — Nr 59 partiernas stora valfråga. Man ger en sentimental bild av familjen och Onsdagen den gör en cynisk valspekulation i en veckotidningsmässig romantik kring 4 februari 1976 den. Varför talas det så litet om de ensamstående, särskilt de ensamstående lågavlönade, de som betalar efter högsta skattetabellen men som = Allmänpolitisk får föga eller ingenting av sociala förmåner? Varför talas det aldrig om debatt den växande kategorin frånskilda underhållsskyldiga, som utgör en så stor del av den grå arbetskraften på många arbetsplatser och som tycks vara lovligt byte för kronofogdar och nitiska socialmyndigheter? Varför talas det så litet om de tiotusentals barn som saknar verklig tillsyn och som är hänvisade till torftiga miljöer? Är det därför att man inte vill beskatta kapitalet så att man får råd att sörja för dem? Varför talar man inte om invandrarproletariatet, vars barn handikappas i samhället därför att de inte får sin grundundervisning på hemspråk och därför inte heller rätt lär sig att ta sig fram på svenska? Varför talar man inte om det stigande antal människor som drabbas av psykiska besvär, om de 80 000 som varje år söker sig till den psykiatriska vården? Är det därför att man är rädd att diskutera frågan, huruvida det i själva verket är samhället självt som befinner sig i ett sjukdomstillstånd? | Den officiella kanslihussvenskan överflödar av skönmålande ord som välstånd, jämställdhet, rättvisa, solidaritet. Det finns i det språket inga negativa ord som kan beskriva de verkliga problemen. Det är ett idealiserande språk, avsett att göra människor nöjda och passiva. Men hur är det i verkligheten med rättvisan, med det stora sociala fördelningsproblemet i detta kapitalistiska samhälle? Ernst Wigforss var en gång den ideologiske förespråkaren för en socialt omfördelande reformpolitik. Hans idé gick ut på att öka olika sociala utgifter till förmån för de fattiga i samhället och att finansiera detta med progressiva skatter, som förhållandevis drabbade höginkomsttagare och kapitalister hårdare än andra. På det sättet skulle, menade han, en omfördelning ske. Detta skulle också stärka efterfrågan och motverka arbetslöshet. Vad har det nu blivit av denna arbetarrörelsens gamla omfördelningspolitik? De progressiva inkomstskatternas andel av hela skatteuttaget har stadigt minskat. Däremot har de indirekta skatterna, som slår hårdast mot de små inkomsttagarna, kraftigt ökat. Ökat har också kommunalskatterna, som likaledes slår hårt mot de små. Omfördelningseffekten i skattepolitiken har direkt försvunnit. I stället har kapitalbeskattningen minskats. Den effektiva vinstbeskattningen har också gått ner. Fördelaktiga avskrivningsregler och möjligheter till skattefria avsättningar har gynnat storföretagen. De får lagerstöd, investeringsstöd, lokaliseringsbidrag, exportstöd och ett otal andra stödformer. Budgetåret 1972/73 betalades nära 11 miljarder kronor ut i direkt stöd till företagen. Samtidigt har kommunerna fått sin ekonomi försämrad därför att företagens avskrivningsregler blivit fördelaktigare. I dag betalar löntagarna 97 96 av 7 Allmänpolitisk debatt alla kommunalskatter, bolagen mindre än 3 26. TCO har i en undersökning visat att företagens nettoinbetalningar till staten betydligt minskar. Flera ekonomer med anknytning till arbetarrörelsen, bl.a. Villy Bergström, har hävdat att arbetarklassen och löntagarna i själva verket fått sin ställning relativt försämrad i förhållande till kapitalet. Varför tas då detta aldrig upp i debatterna här i riksdagen? Det har talats mycket om kvinnoår och om regeringens jämställdhetsdelegation. Men hur har det blivit med kvinnodiskrimineringen i verkligheten? Antalet kvinnor i arbetslivet har ökat, det är obestridligt. Men ökningen de senaste tio åren består till 70 26 av deltidsanställda. Andelen deltidare bland de arbetande kvinnorna har starkt ökat. Av de arbetande kvinnorna är det alltså en ökad andel som inte självständigt kan försörja sig. Det är de gifta kvinnorna som företrädesvis utnyttjas i deltid. Bland t.ex. ensamstående mödrar har antalet heltidsarbetande direkt gått ner, trots att denna kategori starkt ökar i antal. Bland ensamstående föräldrar är alltjämt 98 ?6 kvinnor. Det betyder att vårdnadsbördan fortfarande vältras nästan helt på kvinnorna och att egentligen ingenting har hänt på det området sedan 1965. Bland de sökande på gymnasieskolan är 92 26 på vårdlinjen och 97 ?6 på konsumtionslinjen kvinnor — de som hör till de typiska lågavlönade kvinnoyrkena och som är ett slags förlängningar av kvinnans hemfunktioner i den gamla borgerliga familjen. På verkstads och teleteknisk linje är sökandeprocenten flickor 0,8 resp. 0,5. Här har alltså över huvud taget ingenting hänt. Om man delar arbetsmarknaden i 38 större yrkesområden och undersöker hur det förhåller sig skall man finna att de typiska kvinnosektorerna —-t.ex. vårdsektorn, kontorssektorn — de senaste tio åren har blivit ännu mer kvinnopräglade. På de typiska manssektorerna — administration och flertalet tillverkningsindustrier — är läget oförändrat; det finns t.o.m. ökad mansdominans. I verkligheten upplever Sverige en ny konservativ våg i kvinnofrågan. Moderskapet idealiseras. Familjen romantiseras. Den kollektiva barntillsynen blir alltmer en skottavla för försåtlig reaktionär propaganda. Ovetenskapliga teorier om själsliga skillnader mellan män och kvinnor utbreds t.o.m. på partiledarnivå. De borgerligas framstötar om vårdnadsbidrag är ingenting annat än en koppling till denna reaktionära våg. Den riktar sig mot kvinnofrigörelsen. Den måste därför energiskt bekämpas. Den stora frågan för de flesta — för kvinnor, för män, för äldre, för den unga generationen — är frågan om arbete. Hur skall det kunna skapas arbete när de undersysselsattas och arbetslösas genomsnittliga antal på sikt ständigt stiger sedan 20 år? Hur skall man kunna bekämpa arbetslösheten i en kapitalistisk ekonomi, vars tillväxt ständigt minskar? Den var under de senaste tre femårsperioderna årligen 5,3 resp. 4,0 och 2,6 96. Hur skall man kunna ge kvinnorna arbete, när t.o.m. den statliga långtidsutredningen kalkylerar med att deltidsarbetet även i fortsättningen skall vara deras normala lott? Hur skall man bekämpa arbetslösheten, när den totala mängden arbete minskar? Det är nämligen så att nedgången i genomsnittlig arbetstid per sysselsatt är klart större än sänkningen i normalarbetstiden. Varken socialdemokraterna eller de borgerliga ser arbetslöshetsfrågan som den långsiktiga, djupgående samhällsfrågan. För regeringen handlar det mest om att öka antalet tillfällighetsarbeten i AMS-regi. För de borgerliga handlar det mest om att söka pressa ut ännu större bidrag och förmåner åt företagen. Man ser inte på arbetslöshetsfrågan som ett uttryck för den kapitalistiska ekonomins långsiktiga lagar, dess inneboende tendenser, dess sociala kris. Låt oss göra ett räkneexempel!

Ett kapitalistiskt samhälle kan aldrig förverkliga en sådan målsättning. Det visar den tendens hos detta samhälle som vi i dag kan studera. Kapitalismen producerar tvärtom själv — och måste producera — ökad arbetslöshet och utslagning. Kapitalismen lever på utnyttjande och diskriminering av kvinnor, av lågavlönade, av invandrare. Kapitalismens profitsträvan, särskilt när denna understöds av staten, skapar en tendens till orättvis fördelning och undergräver därmed grunden för sin egen tillväxt. Därför utvecklas kapitalismens ekonomiska tillväxt allt långsammare för att till sist stagnera. Därför resulterar varje ny lågkonjunktur i nya rekordsiffror för antalet arbetslösa och undersysselsatta. Därför drivs kapitalismen till ökad misshushållning med mänskliga och materiella resurser. Vad som i dag behövs är en konsekvent och ärlig arbetarpolitik. En politik som angriper hyresutplundring och monopolpriser. En politik som avskaffar subventionerna till storföretagen och som gör skattepolitiken till ett instrument för omfördelning. En politik som angriper de stora samhällsproblemen utan rädsla för att röra vid maktfördelningen och de kapitalistiska produktionsformerna. En politik som går ut på att genomföra ett stort statligt industrialiseringsprogram, en omformning av transportväsendet och en stor social och miljömässig rehabilitering av samhället. En politik som genomför sextimmarsarbetsdagen för alla. Endast en sådan politik kan avskaffa arbetslösheten. Endast en sådan politik kan ge den planmässighet och möjlighet till styrning av ekonomin som krävs för att långsiktiga sociala mål skall kunna uppnås. En sådan politik måste bryta med den kapitalistiska marknadsekonomin, med den kapitalistiska makt och äganderättsformen, med hela det system som har profiten som styrningsfaktor och vars natur uppammar till hänsyns löshet och samhällelig ansvarslöshet. Arbetarrörelsens tradition i Sverige har alltid varit socialistisk. Det är ett svek mot denna ideologiska grund när man ingår i samarbete med storkapitalet, ger storkapitalet subventioner för att söka stabilisera dess allt orimligare och socialt stötande ekonomiska system. Det anstår inte Allmänpolitisk debatt debatt ledaren för ett arbetarparti att ingå borgerliga resonemangsäktenskap med Per Ahlmark. Inte heller att sedan begå ytterligare månggifte med växelvis Fälldin och Bohman. För ett stigande antal människor står det klart, att kapitalism och kommersialism spelat ut sin roll och att en annan samhällsordning är nödvändig. Endast arbetarklassen och arbetarrörelsen har möjlighet att vara den maktpolitiska bäraren av det nya socialistiska samhället. Det är dess historiska uppgift. Samverkan med kapitalet och dess politiska företrädare hindrar den uppgiftens fullföljande.

Herr talman! Att det ekonomiska läget är svårt och arbetslösheten i världen mycket stor i dag är väl närmast en självklarhet att konstatera. Den långvariga och djupa konjunkturnedgången förbättras inte av att flera länder fortfarande tror på metoden att ”svälta” sig genom krisen. Man minskar de offentliga utgifterna, sänker skatterna för industrin och tror att man på den vägen löser problemen. På många håll försöker man dock föra en aktiv och efterfrågestimulerande politik, men ännu är tecknen på en förbättring i den ekonomiska situationen inte helt uppmuntrande. Vårt land har hittills inte drabbats så hårt av konjunkturnedgången, men nu nås även vi av den. Att förhållandena hos oss är bättre än i de flesta andra industriländer beror på många ting, men en viktig faktor är den klara beslutsamhet vi visar att inte äventyra sysselsättningen för mer diffusa mål. Den budgetproposition som vi nu diskuterar kan sägas ha signaturen ”arbete och trygghet främst”. Beslutsamheten att med alla medel skydda sysselsättningen är starkt uttalad. Självklart kan man inte samtidigt med detta klara alla i och för sig goda reformförslag, men flera betydande reformer föreslås dock. Enligt långtidsutredningen måste ju de närmaste åren framför allt ägnas åt att fylla på de ekonomiska resurser som vi nu uttömmer för att möta konjunkturnedgången. Vårt läge är starkt, men den aktiva kampen för att lösa kriserna innebär en kraftansträngning. Att på ett rättvist sätt fördela de svårigheter som världskonjunkturen orsakar oss och att med kraft verka för att uppehålla sysselsättningen nu är viktigt. Men vi måste också beakta behovet av åtgärder på lång sikt för att kunna ge arbete och trygghet åt alla medborgare. Vi har i vårt land den högsta relativa sysselsättningen bland alla industriländer, dvs. den högsta procentandelen vuxna med ett förvärvsarbete. Men också hos oss finns en mängd människor som skulle vilja ha ett jobb men inte kan få något. 1973 SAP:s näringspolitiska arbetsgrupp detta. Skall vi klara sysselsättningen för de från arbetsmarknaden utslagna äldre — äldre är man i dag inom industrin redan vid 55 år — och för kvinnorna och skall vi klara våra regionalpolitiska åtaganden, krävs minst samma takt när det gäller att skapa nya jobb som under 1960-talet, dvs. mer än 300 000 under en tioårsperiod. I den andan till Sedan dess har antalet sysselsatta ökat med mer än 150 000. Det förslag som nyligen lagts fram av sysselsättningsutredningen innebär att man söker skapa 250 000 nya jobb inom den offentliga sektorn under den närmaste femårsperioden. På detta betänkande från sysselsättningsutredningen har följt en häftig debatt, och särskilt från centern har framlagts en rad förslag om sysselsättningen. Det syns mig därför angeläget att i denna diskussion föra fram några synpunkter på de mer långsiktiga problemen i vårt samhälle. Inom vår arbetsgrupp konstaterade vi att 1973 års långtidsutredning och arbetskraftsundersökning fastslog att den spontana utvecklingen, dvs. näringslivets egen växtkraft utan särskilda åtgärder, skulle leda till att antalet jobb inom industrin minskade med 140 000 under 1970-talet, medan tjänstesektorn skulle öka med 250 000. Sysselsättningsutredningen gör i sitt betänkande hösten 1975 den bedömningen att industrisysselsättningen under de närmaste åren kommer att pendla mellan plus 25 000 och minus 30 000. 1975 års långtidsutredning anger ungefär samma siffror för industrisysselsättningen. Denna kraftiga nedgång i sysselsättningen ansåg vi inte böra accepteras, trots att det sker en ständig produktionsökning även när man minskar antalet sysselsatta i industrin. Den kraftiga nedgången i industrisysselsättningen måste motverkas av både betalningsbalansskäl och av regionalpolitiska skäl. Man kan t.ex. inte lösa sysselsättningsfrågorna i glesbygds och skogskommuner enbart med utbyggd service. Därför måste stor kraft sättas in på att bygga ut vår industri. Redan att söka behålla industrisysselsättningen oförändrad ären mycket stor uppgift, som förutsätter mycket kraftiga investeringsökningar och styrning av kapitalet till industriinvesteringar. Så har också skett. I årets budgetproposition satsas 1,5 miljarder på regionalpolitiken och lika mycket på Statsföretag plus Stålverk 80 och åtgärder för varven, som kommer senare. Därtill kommer 500 milj.kr. till aktieköp i industriföretag men också stödåtgärder i form av lagerstöd, ökat forskningsstöd, fondfrisläppande m.m. Dessa åtgärder är värdefulla också på lång sikt och av betydelse inte enbart för dagens situation. Samma sak gäller riksbankens försök att styra över mera krediter till industriinvesteringar från konsumtion. Men väsentligt är också att man gör klart för sig inom vilka områden det är praktiskt och marknadsmässigt möjligt och lämpligt att expandera. En satsning på kraftig utbyggnad av förädlingen av våra basindustriers produkter, främst stål och skogsprodukter, torde vara en framkomlig väg. Likaså torde en satsning av svenska industrier på att genom organiserat samarbete kunna uppträda som leverantörer av nyckelfärdiga projekt inom olika industrigrenar m.m. vara värdefull. Denna typ av export kan gå både till östländer och utvecklingsländer. Att söka bygga upp en ökad export av miljövårds och sjukvårdsprodukter, där Sverige ligger mycket långt framme i utvecklingen, är en annan väg. Sedan är Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt det naturligtvis möjligt att öka vår export av traditionella produkter, främst inom verkstadsbranschen, om man är klar över att det krävs mycket stora resurser och ansträngningar av såväl samhälle som näringsliv och att resultaten inte vinns på mycket kort sikt. De många nya arbetena måste dock komma till stånd inom tjänstesektorn, främst inom den offentliga vårdsektorn. Det är banalt att påpeka att en förskjutning av efterfrågan från industrivaror till tjänster sker och har skett inom alla utvecklade industristater. En satsning hos oss på vårdsektorn inom den offentliga verksamheten behöver inte motiveras främst med sysselsättningsskäl. Vi ser nästan dagligen i tidningar och övriga massmedia hur förhållandena är på våra långvårds och ålderdomskliniker, liksom vi konstaterar det vid varje besök där. Är vi försvarade med att vi — samtidigt som vi i vårt land säger oss ha världens högsta tekniska sjukvårdsstandard — inte har råd att ha personal tillräckligt för att de gamla skall få en riktig vård? Skall den generation som lagt grunden till vår välfärd vara till freds med att på ålderns dagar vårdas i en omgivning som visserligen är steril och blänkande av kakel och rostfritt, men där övervakningen oftast sker av en TV-kamera? Eller skall de vara nöjda med att vårdas i en korridor eller ett tvättrum, om det nu alls finns någon plats på vårdanstalt? Det sägs då och då från konservativt håll och tyvärr också ibland av vissa företrädare för det s.k. näringslivet, att vi inte har råd med en sådan satsning på den offentliga sektorn som nu föreslås av sysselsättningsutredningen. Jag skulle vilja vända på det påståendet och fråga: Har vi verkligen så litet av samvete och skamkänsla i oss att vi kan låta bli? Det är mot den bakgrund som jag här har försökt teckna närmast beklämmande att se centerns utspel när det gäller sysselsättningen. Man har huggit tag i siffran 400 000 nya jobb, och så går man ut med den och kräver en del saker. Ja, det är ju litet dunkelt vad man kräver. Partiledaren kräver att två tredjedelar av de 400 000 nya jobben skall komma inom industrin de närmaste åren — alltså 270 000 nya industrijobb samtidigt med ca 130 000 nya jobb inom vård och tjänstesektorn! Herr Åsling kräver i en tidningsartikel omvända siffror — 150 000 nya industrijobb och 250 000 jobb inom vårdsektorn. Centerns ungdomsförbund framför ett tredje diffust förslag, som är svårt att tolka men som väl skall vara någonting i stil med vad sysselsättningsutredningen föreslagit. Den som vill kommentera centerns förslag får väl dock utgå ifrån att partiledarens förslag ändå är partiets. 270 000 nya industrijobb under några få år, är det möjligt eller är det bara taktiska spekulationer? Centern företer ingen som helst beräkning över vad dessa nya jobb skulle kosta i investeringar — förståeligt nog. Men om man räknar med gängse siffror för vad en genomsnittlig industriarbetsplats kostar så kommer man fram till svindlande belopp. Man kommer fram till att detta skulle svara ungefär mot hela den svenska statsbudgeten under detta budgetår, 80 å 90 miljarder. Då har man ändå inte tagit med samhällsinvesteringarna, som brukar uppgå till ungefär samma kostnad. Det skulle vara intressant att veta var dessa kapitalresurser finns att få. Som jämförelse kan nämnas att den svenska industrin inget år har varit över 15 miljarder i investeringar. Här är det fråga om helt andra siffror. Men den enorma ökning av industriproduktionen som skulle följa på en sådan jätteinvestering måste ju också säljas. Var? Det talar inte centern om. Har vi verkligen ett så stort eftersatt konsumtionsbehov i vårt land? Eller hur ser den marknadsförings och exportorganisation ut som skall kunna sälja alla dessa varor utomlands? Någon som helst analys av vilka industri och produktionsområden som kan klara denna snabba expansion ger centern heller inte. Är det en jämntjock ökning över alla sektorer man avser, eller sitter centern inne med vetskap om några nya produkter som i ett slag skulle kunna bli världsprodukter och alltså möjliggöra denna exportökning? Man kan förstå centern när den underlåter att göra några preciseringar. Det är bäst så, eljest kommer man i kollision med den förargliga verkligheten. För svensk arbetarrörelse har alltid orden ”full sysselsättning” och ”arbete åt alla” varit ledande paroller och är det i allra högsta grad i dag. Att ställa kraven på sysselsättning och trygghet för alla främst, så som sker i årets budgetförslag, är för oss naturligt. Det innebär då att vi är beredda att på allt sätt söka bygga ut det svenska näringslivet i den takt som våra resurser, möjliga exportmarknader och egna ökade konsumtionsbehov medger. Men samtidigt är vi beredda att se till att våra gamla och våra barn får de vårdresurser som behövs. I en demokrati som vår är det människornas behov och önskningar som skall vara bestämmande för politiken och den ekonomiska utvecklingen. Det är en politik som håller både för arbetet med att lösa dagens konjunkturkris och för att klara av arbetet för ett framtida samhälle.

Herr talman! Herr Svanberg säger att arbetarrörelsens målsättning alltjämt är full sysselsättning, parollen är oförändrad. Låt gå för att parollen är oförändrad, men tyvärr, herr Svanberg, är problemen och verkligheten inte oförändrade. De har avlägsnat sig mer och mer från parollen. Det är det som är det verkligt oroande och det skall man inte försöka dölja med några skönmålningar. År 1974 var antalet anmälda arbetslösa vid AMS ca tre gånger högre än 1965. Arbetslöshetsnivån är i dag ca 70 000 personer. Den har gått ned något tillfälligt, men väntas återigen stiga. Denna arbetslöshetsnivå, 70 000, skulle man aldrig ha tolererat utan betraktat som ytterst allvarlig då man förde sådana här resonemang i början på 1960-talet. Men i dag kallar t.o.m. statsministern själv en arbetslöshetsnivå på 70 000 för att man håller arbetslösheten nere. Det gör han trots att genomsnittet ligger på en betydligt högre nivå än den normalt brukade göra under 1950-talet och början av 1960-talet. Sysselsättningen har ökat så kolossalt! Ja det är klart att man kan Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt få vackra siffror över syselsättningen om man tar med alla deltidsarbetande. Man räknar en person som sysselsatt oavsett om denne arbetar 40, 20, 10 eller 5 timmar. Den som arbetar 5 timmar likställs i statistiken med den som arbetar 40 timmar. Då är det klart att man får en otrolig mängd sysselsatta. Men så kan man inte göra, utan man måste räkna om de deltidsanställdas arbeten till heltidsarbeten. Sedan måste man även räkna dem som verkligen är i arbete och alltså inte offer för den ökade tendensen till sjukskrivning vilken är en följd av att arbetslivet blivit mer påfrestande än tidigare. Om man räknar dem som är i arbete och sorterar bort de tillfälliga konjunkturmässiga årsvariationerna fick man för treårsperioden 1962-1965 att jämnt 3 miljoner heltidsarbetande var i verksamhet, medan för åren 1970-1973 antalet var 2917 000. Detta visar att man, då man gör en kritisk statistisk granskning av det hela, får en betydligt mindre optimistisk bild av allmänna sysselsättningstendenser. Långtidsutredningen har sagt, som jag tidigare nämnde, att den räknar med att kvinnorna även i fortsättningen skall få nöja sig med deltidsarbete. Jag vill då fråga herr Svanberg: Är det ett sätt att garantera full sysselsättning? Är det förenligt med parollen ”full sysselsättning”? Om vi nu inte med det ekonomiska system som råder och med de tendenser det visar kan garantera att vi kan leva upp till denna paroll utan man tvärtom avlägsnar sig mer och mer från den, vilka nya metoder vill då herr Svanberg införa för att säkra det gamla målet full sysselsättning? Är han beredd att äventyra det kapitalistiska samhällets själva existens och övergå till ett annat produktionssystem?

Herr talman! Några få ord till Jörn Svensson. Han påstår att paroller och verklighet inte stämmer när det gäller de arbetslösa och vill mot bakgrund av dagens konjunktursituation påvisa hur det kommer att gå på lång sikt. Men märk väl att han jämför åren 1970-1973 med åren i början av 1960-talet. Nog vore det väl litet konsekventare att jämföra med åren 1974-1975, eftersom vi talar om dem. Jag är medveten om att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra på lång sikt för att förverkliga målet arbete åt alla. Men det sker ständigt försök att utveckla dessa ansträngningar, och långtidsutredningens tal om deltid tror jag inte att man skall ta alltför allvarligt. Visst kommer det att finnas deltidsarbeten under lång tid framöver — sådana är bättre än inget arbete alls —- men jag vill säga att vi är på väg åt rätt håll. Johannes Antonsson hänvisade till ett replikskifte vid ett tidigare tillfälle i samband med att centern förde fram sin idé om 100 000 nya jobb. Också dessa skulle skapas inom en viss tid, och jag skulle då ha sagt att vi inte hade råd med det. Men vad jag sade var väl att det i den situation som just då rådde och på det sätt som centern anvisade inte fanns någon sådan möjlighet. Konjunkturutvecklingen vände emellertid, och sedan har vi fått dessa jobb inom den industri som just då hade arbetslöshet. Vidare skulle konjunkturuppgången — hör och häpna — ha berott på att centern lade fram sådana konjunkturpolitiska förslag att utvecklingen vände uppåt. Centern hade väl i och för sig sina förslag, men om de var de viktigaste kan vi lämna därhän. Men var skall man, säger herr Antonsson, få de 400 000 jobben om man inte gör på det sätt som centern Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt anvisar? Jag har hela tiden hållit med om att vi behöver mer sysselsättning på lång sikt men jag har också sagt att vi inte skall inbilla människor att vi kan skapa 270 000 nya industrijobb på den korta tid som det gäller. Att skaffa fram de 250 000 jobb som sysselsättningsutredningen talar om är ju en något annan sak. Det är beklämmande att centern här förespeglar människorna något som är omöjligt. Vi kan på sikt klara uppgiften. Jag har också sagt att det inte är dåligt om vi bara kan upprätthålla industrisysselsättningen. Det skulle betyda en enorm produktionsökning i vårt land med tanke på att alla experter talar om att en nedgång skall komma i industrisysselsättningen. Låt oss vara överens om att människorna kan få jobb i ett samhälle där tjänsteproduktionen ökar. Vi måste ha en industrisektor för att klara bytesbalansen osv. Men lägg märke till att produktionen inom denna sektor ökar, även om antalet sysselsatta inte stiger. Om alla hederligt kunde säga att vi skall göra vad vi kan för att utveckla industrin och se till att alla resurser används för industriinvesteringar men därvid också skall vara medvetna om att den stora sysselsättningsökningen sker inom tjänstesektorn — inte bara på den offentliga sidan — och att sysselsättningsökningen på kort sikt endast till mindre del kommer inom industrisektorn, kunde vi vara överens. Men det är inte vad centern går ut och säger. Centern säger att man kan skaffa 270 000 nya jobb på fyra år. Det kan ni inte, och det kan inte heller någon annan göra.

Herr talman! Först några ord till herr Svanberg, som säger att vi är på väg åt rätt håll. Man måste ju när man utvärderar sysselsättningsoch arbetslöshetssiffror försöka utjämna de tillfälliga konjunkturvariationerna för att kunna jämföra utvecklingen på sikt. Då måste man se på grupper av år och jämföra med tidigare flerårsmedeltal. Oavsett hur man laborerar med siffrorna på det sättet — och herr Svanberg kan få göra det hur mycket han vill — t.ex. med femårs eller med treårsperioder eller med hela perioden 1970-1975 jämfört med hela perioden 1960-1965, skall man överallt finna samma tendens. Den genomsnittliga nivån på antalet arbetslösa och undersysselsatta stiger kraftigt och obönhörligt. Detta är inte att vara på väg åt rätt håll. Samtidigt har vi det problem som jag tidigare i min inledning påpekade, nämligen att tillväxttakten i ekonomin också minskar. På den punkten kan jag peka på siffror ur regeringens egen budgetproposition. Tillväxttakten har minskat från 5 "> i början av 1960-talet till cirka 2,6 "+ under den senaste femårsperioden. Dessa siffror skall ställas mot varandra, dvs. en ökad genomsnittlig arbetslöshet och undersysselsättning parallellt med en minskad tillväxt. Detta kan ju inte föra oss närmare målet full sysselsättning eller ”åt rätt håll”, som herr Svanberg säger. Där ligger problemet. Jag frågar: Är herr Svanberg beredd att så ingripa i det ekonomiska systemet att dessa stagnationstendenser kan övervinnas och ett annat system, en socialistisk planekonomi, kan byggas upp för att garantera full sysselsättning? Så till herr Antonsson. Han kritiserar mycket energiskt socialdemokratins sysselsättningspolitik. Och förvisso tål den att kritiseras! Men då tycker jag verkligen att herr Antonsson sitter i glashus, eftersom han kritiserar en politik som är den logiska följden av att vi tvingas att dras med ett kapitalistiskt samhälle, som inte förmår garantera full sysselsättning utan som ständigt skapar ny utslagning och ny arbetslöshet. Om man som herr Antonsson är bunden vid det kapitalistiska systemet och tror att detta system skall existera i all framtid, då är man också bunden att acceptera varje ny rekordnivå på arbetslösheten, som varje ny högkonjunktur kommer att föra landet till.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö talar om att laborera med siffror hur man vill. Jag påpekade just att han laborerar med siffror för vissa år som passar honom. Låt oss sluta med det! Jörn Svensson säger att sysselsättningen hela tiden har minskat. Nej, det är inte sant. Om man håller sig till industrisysselsättningen kanske påståendet är riktigt, men det är en annan femma, eftersom industrisysselsättningen inte omfattar all sysselsättning i samhället. Dessutom skall man inte som en jämförelse ta bara dagens situation när man talar om konjunkturpolitik, eftersom konjukturerna ju går i vågor. Sedan frågade Jörn Svensson, om jag är beredd att förorda ett annat system än det privatkapitalistiska. Det kan inte ha undgått Jörn Svensson att vi i det socialdemokratiska partiet ständigt har försökt se till att få en styrning på detta område, en planering som är vettig. Jag tycker inte att detta är att genomföra något marxistiskt-socialistiskt system, men det är ett sätt att införa en samhällssyn som betyder att samhällets och människornas behov skall vara bestämmande, inte doktrinerna. När Jörn Svensson frågar om jag är beredd att införa ett annat system kan jag svara: Ja, visst är jag det, men inte det system som Jörn Svensson vill ha, utan det system som vi undan för undan arbetar med. Herr Antonsson talar om att jag har sagt, att om centern är med på att göra vad man kan så är det bra. Men, tillägger han, 400 000 nya jobb är ju en målsättning, det är inget löfte. Nej, jag förstår det. Här i riksdagen måste ni säga att det är en målsättning - men var snälla och säg det ute i er propaganda också. Påstå inte att det här skall ni klara, för det kan ni inte klara på ert vis. Visst kan vi skapa 400 000 nya jobb på den tid ni anger, men huvuddelen av dem kommer då att hamna inom tjänstesektorn och den offentliga sektorn och icke i industrin; det går inte. Sedan frågar herr Antonsson om jag tycker att det här målet är för högt satt. Nej, visst inte. Redan 1973 angav vi i den näringspolitiska gruppen att det behövdes så många jobb, men vi har aldrig sagt att vi kan placera huvuddelen av dem inom industrin, för det går bara inte. Herr Antonsson är för så väldigt mycket, han är beredd att satsa 20 miljarder på Stålverk 80. Nu har siffran 20 miljarder aldrig nämnts beträffande Stålverk 80, men strunt i det. Och herr Antonsson kanske börjar tvivla nu; det finns företrädare för hans parti som darrar på manschetterna när det gäller Stålverk 80 och inte vill vara med om det. Jag är beredd att satsa på det, jag är beredd att satsa på allt det vi kan klara av industriutbyggnad — men det betyder icke 270 000 nya jobb. Erkänn det och gå inte ut och driv propaganda med den siffran för att sedan här i riksdagen säga litet blygsamt: Ja, men det är ju bara en målsättning.

Herr talman! Först några få ord till herr Svanberg: Vi har inte gått ut i någon propaganda från vårt parti och sagt att vi kräver 400 000 nya jobb. Det står i vårt näringspolitiska program att det är en målsättning, och vi har i detta program och i vår partimotion föreslagit åtgärder för att nå det målet. Jag tror att om man studerar de förslag vi har lagt fram här i riksdagen, får man klart för sig att vi också vill satsa på den offentliga sektorn för att tillgodose människors vårdbehov i olika åldrar. Men vi drar dessutom slutsatsen — vilket är väldigt viktigt i det här sammanhanget — att skall samhället ha råd med viktiga och angelägna reformer, måste vi se till att så många människor som möjligt kommer i arbete. Det är genom vårt gemensamma arbete som vi skapar resurser för att bygga ut vårt trygghetssystem. Så till mitt egentliga anförande. Barn — morgondagens föräldrar — behöver vuxna, att tala med, att likna, att ge ömhet till, att få trygghet av. Vad erbjuder vi dem? Dessa ord är inledningen till ett upprop från Rädda barnen i dess kampanj mot underhållningsvåld och serievåld. Det finns all anledning att begrunda dem i ett vidare sammanhang. Barnen är framtiden. Vi måste ge dem bästa möjliga start i livet — det borde vara en självklarhet, men som utvecklingen visat på många områden har vi inte lyckats. Orsakerna till detta är många. Jag tror att vi i allt samhällsarbete måste gå tillbaka till dessa inledande ord om vad barn behöver och konstatera att vad många vuxna saknar är någon att tala med, någon att likna, någon att ge ömhet till, någon att få trygghet av. I vårt land har under de senaste årtiondena allt fler människor ställts utanför en daglig gemenskap. Det gäller många äldre men också många vuxna i aktiv ålder. Det finns uppgifter som säger att nära två miljoner Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt svenskar i dag lever i ensamhushåll. Även om den siffran är för hög så vet vi dock att denna grupp år från år blir allt större. Många ensamma liksom barnfamiljer har genom den omflyttningspolitik som bedrivits tvingats leva långt från anhöriga och vänner. Det är också ganska lätt att konstatera att vi i det här landet bor mera åtskilda vad generationerna beträffar än människorna i de flesta andra länder — gamla för sig, unga för sig osv. Detta är orsak till mycken ensamhet och kontaktlöshet. För att kunna ge våra barn trygghet måste vi också låta dem omges och vårdas av trygga vuxna. Det är mot denna bakgrund vi inom centern har format vår familjepolitik. Men vad som är trygghet för den ena familjen är det kanske inte för en annan. Liksom mellan individer varierar behoven också mellan familjerna. Det är därför samhällets uppgift att stödja barnfamiljerna på ett sådant sätt att de har de bästa möjligheterna att välja hur de olika familjemedlemmarna sinsemellan skall dela ansvaret beträffande ekonomi, vård och fostran. För att uppfylla dessa krav har vi i vår partimotion från centern föreslagit: 1. Ersättning till alla familjer med barn under tre år i form av ett beskattat vårdnadsbidrag, då föräldraförsäkring inte utgår. Detta skall ses som ett erkännande av att vårdinsatsen för de egna barnen är att jämställa med annat yrkesarbete och med annan inkomst. I motsats till en delföräldrapenning, som familjestödsutredningen föreslagit, är denna ersättning lika för alla familjer, dvs. samhället värdesätter inte vården efter föräldrarnas inkomst. Genom att ersättningen beskattas blir den också trygghetsgrundande, vilket för många med låga eller inga inkomster innebär en stor fördel i förhållande till ett obeskattat bidrag. Ett vårdnadsbidrag ger också rättvisa för de familjer som inte har tillgång till vare sig arbete eller daghem. Jag skulle här vilja något anknyta till vad statsministern sade på förmiddagen i dag när han jämförde två fäder som var ute och drog sina barnvagnar, den ene med tre barn födda före den 1 juli i år och den andre med ett barn fött därefter. Han sade att den ene får vårdnadsbidrag på 24000 kr. och den andre ingenting alls. Det är ju så, när man skall införa reformer, att det alltid blir en tröskeleffekt. Men man kan se två fäder i exakt samma situation fundera över —- om de uppbär föräldrapenning — varför den ene skall ha 25 kr. per dag och den andre 179 kr. per dag. Det är denna ojämlikhet som socialdemokraterna förmodligen vill förlänga — vi har ju ännu inte sett något förslag. 2. Barnbidragen måste indexregleras, så att samhällets stöd till barnfamiljerna inte urholkas med den snabba prisstegring som vi har i vårt land. 3. Rätt att förkorta sin arbetsdag till sex timmar för att få mera tid med sina barn när de är små. 4. Utbyggnad av barnomsorgen i daghem och familjedaghem, så att behovet är täckt inom en tioårsperiod. De nya statsbidragsregler som föreslagits innebär att kommunerna får ett avsevärt bättre stöd än tidigare. Förändringarna av reglerna för öppethållande från krav på minst fem timmar till krav på sju timmar kan dock komma att försvåra möjligheterna att anpassa verksamheten till det lokala behovet. En stor del av småbarnsföräldrarna har eller önskar få deltidsarbete. De önskar ofta utnyttja samhällets barnomsorg i daghem eller i familjedaghem under kortare tid än sju timmar. Vi anser det lämpligt att gränsen fem timmar bibehålles, då detta underlättar för kommunerna att anpassa verksamheten efter behoven, men det får självfallet inte innebära att efterfrågan på tillsyn under mer än fem timmar eftersätts. 5. Det är viktigt att de föräldrar som väljer att själva vårda sina barn under småbarnsåren inte tappar fotfästet på arbetsmarknaden. Därför skall man ha rätt till tjänstledighet till dess barn fyllt tre år. I debatten kring familjepolitiken har vårt förslag kritiserats för att det skulle innebära ett konserverande av invanda könsroller. Detta kan inte vara något annat än en medveten misstolkning. Programmet bygger i stället, herr talman, på ett delat ansvar mellan föräldrarna och ett erkännande av den betydelse vård och fostran av barnen har genom att man i olika avseenden jämställer denna verksamhet med annat yrkesarbete. Detta är mycket klart uttryckt i centerns partimotion, där följande står att läsa: ”För de flesta kvinnor är det numera självklart att få yrkesarbeta på samma villkor som männen och att ha rätt till den stimulans och de utvecklingsmöjligheter som man kan nå genom kontakter med arbetskamrater och andra vuxna och den ökade självständighet och sociala trygghet som det innebär att i ekonomiskt hänseende vara oberoende. Ett delat ansvar för barn, hem och yrkesverksamhet mellan föräldrarna är i dagens samhälle en förutsättning för en givande familjegemenskap. Det är nödvändigt med en sådan ansvarsfördelning för att både män och kvinnor skall kunna utveckla alla delar av sin personlighet och ta till vara sin inneboende förmåga. Framför allt är en ansvarsfördelning nödvändig för att barnen redan från början skall kunna få den rätta kontakten med båda föräldrarna. Unga föräldrar har i allt större utsträckning tagit fasta på detta. Även om viljan till ansvarsfördelning finns, visar det sig dock att det finns många praktiska hinder att övervinna. Framför allt gäller detta arbetsgivares och arbetskamraters attityder och arbetslivets krav i övrigt. Det gäller barnomsorgssidan. Det gäller den ekonomiska situationen. För att skapa bättre förutsättningar för jämställdhet mellan män och kvinnor och för att minska problemen för barnfamiljerna krävs insatser från samhället på dessa områden. Insatserna måste utgå ifrån att föräldrarna har ett i alla avseenden gemensamt ansvar för barnen samt från deras rätt att själva bestämma hur de sinsemellan fördelar detta.” Det är inte, som framgår av detta och vad jag sagt i övrigt, fråga om att konservera fördomar utan i stället ett försök att göra slut på dem. Det är vår bestämda uppfattning att både far, mor och barn får ökad trygghet och gemenskap om man bryter upp de gamla könsrollerna Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och på ett förutsättningslöst sätt delar på ansvar, glädjeämnen och svårigheter som alltid finns i en familjegemenskap. Omsorgen om nästa generation får dock inte bara räcka de första åren. Skolan måste utvecklas så att den socialt och kunskapsmässigt ger eleverna en bra och trygg start i livet. Det finns alltför många barn som växer upp i otrygga och ofullständiga miljöer. Många har kanske snäva referensramar mot arbetsliv och vuxenvärld. Eleverna saknar ofta de vardagsnära hållpunkter för undervisningen som är nödvändiga för att skolan skall upplevas som meningsfull. Skolan måste ge barnen de nödvändiga baskunskaperna och erfarenheter som de inte kan få på annat sätt. Skolan måste utgå från dagens situation för att genom barnen kunna påverka morgondagens samhälle i en positiv riktning. Men det går inte att utan vidare lägga nya uppgifter på skolan. Utrymmet i timplanen gör det nödvändigt att prioritera. Centerpartiet begär därför att en utredning tillsätts för att se över läroplanen för grundskolan. Det är särskilt två omständigheter som motiverar en sådan översyn. En av de allra mest grundläggande förutsättningarna för att fungera i det här samhället är att man kan läsa, skriva och räkna. Det har konstaterats brister i detta avseende hos våra ungdomar. Skolan måste koncentrera sina ansträngningar på att ge eleverna dessa baskunskaper. Den andra omständigheten är betydelsen av att få en mera praktisk inriktning och verklighetsförankring av skolan. Här har riksdagen gjort enhälliga uttalanden såväl 1972 som 1974 utan att något påtagligt hänt i landets skolor. Nu är det dags att ta i på allvar. Jag vill också framhålla att när man på detta sätt utvecklar skolan så att den upplevs vara meningsfull av eleverna löser man en hel del av skolans sociala och allmänmänskliga problem. De ord jag inledde med om barnens behov av vuxna för att känna trygghet gäller naturligtvis också förhållandena mellan barnen och lärarna i skolan. Det behövs tid för att utveckla personliga relationer mellan den enskilde eleven och läraren. Detta är oftast en förutsättning för att nå bra resultat i skolans ämnen och för samvaron i klassen. Låt oss arbeta för en skola där möjlighet till detta är en självklarhet. Vårt land har under en lång följd av år haft en betydande invandring från många olika länder. Dessa människor har gjort ovärderliga insatser i vårt samhälle. Många har fått ta de sämsta jobben, andra har utfört mycket kvalificerat arbete. I de allra flesta invandrarfamiljer finns barn. Det är ett stort ansvar vi har för att dessa skall få en bra start i sitt nya land, oavsett om de stannar här för gott eller bara för en kort tid. Det står alltmer klart att de behöver avsevärt mera undervisning i sina resp. modersmål än vad de fått hittills. Det måste vara en självklar rättighet att få utveckla ett eget språk som man kan tänka på, som man kan uttrycka känslor med. Det behövs många insatser på detta område, men det blir anledning att återkomma till detta längre fram i vår. I det sammanhanget bör också, herr talman, invandrarkvinnornas situation uppmärksammas. De är kanske den mest isolerade gruppen bland invandrarna, men de spelar alldeles säkert en mycket viktig roll i invandrarfamiljens liv, där de står för mycken trygghet, kontakt med och bevarande av hemlandets kulturtraditioner. Vad frågan gäller är att invandrarkvinnorna i takt med den övriga familjen skall få möjlighet till utbildning och kontakter med det nya hemlandet. Detta anförande har, herr talman, i många sammanhang innehållit ordet trygghet. Jag upplever ofta att människor känner osäkerhet och oro inför framtiden men också för vad som sker dagligen runt omkring oss. De saknar trygghet i ordets vida bemärkelse. Inte minst gäller det de äldre. Våldet sköljer över oss i olika former — från verkligheten och som underhållningsvåld. Vad vi många gånger glömmer är att det är de otrygga, de utstötta som begår brott. Det är de som blir inspirerade av underhållningsvåldet till sina dåd. Borde inte detta ge oss allvarliga tankeställare. Vilket pris är vi beredda att betala för en stunds avkoppling? Skall kanske våra barn nu och i framtiden betala notan? Herr talman! Vi får inte försitta någon tid att genomföra en politik på bred front som ger våra barn en god uppväxt och en god start i livet. Det är den bästa investeringen för framtiden.

Herr talman! Statens skattepolitik är ett av de absolut viktigaste instrumenten för att genomföra samhällets allmänekonomiska mål. Sverige står i dag inför ett brydsamt samhällsekonomiskt läge. Det kraftiga underskottet i handelsbalansen är ett problem som vi visserligen delar med åtskilliga andra industriländer men situationen blir inte mindre allvarlig för den skull. Långtidsutredningen har angivit ramar för att uppnå balans gentemot utlandet år 1980. Medlet att åstadkomma detta är ytterligare investeringar i svenskt näringsliv för att kunna erbjuda exportmarknaden ökad volym av svenska produkter och på så sätt tillföra det svenska folkhushållet ökade tillgångar. I fråga om denna allmänna målsättning torde det knappast föreligga några delade meningar. Jag vill dock betona att det inte räcker med att skapa tekniska och ekonomiska förutsättningar för att salubjuda svenska varor — dessa varor måste också kunna produceras till priser som gör att de blir konkurrenskraftiga gentemot varor från konkurrentländer. För att nå balans i de utrikes betalningarna 1980 måste prishöjningarna i Sverige dämpas. Vi vet att vi inte kan helt avskärma oss från de prishöjningar som kommer utifrån, men det är då desto viktigare att vi gör allt vad som kan göras för att eliminera de inhemska prishöjningseffekterna. Det är här den svenska skattepolitiken griper in på ett påtagligt sätt. Även om de stegrade energikostnderna har varit förklaringen till en viss del av inflationen under de senaste två åren så kan man inte resonera bort att det främst är de stora lönestegringarna som verkat prishöjande. Att lönestegringarna har blivit så kraftiga är ett resultat av de orimliga marginalskatterna. Löntagarna har helt enkelt varit tvungna att begära lönekompensation för skatterna, antingen man nu har sagt ut Allmänpolitisk debatt debatt det helt öppet eller inte. Att skattepolitiken faktiskt fungerar på det här sättet är också regeringen medveten om. De upprepade skatteprovisorierna är ett uttryck för denna insikt. Men skatteprovisorierna har de facto inneburit en fortsatt ökning av det totala skattetrycket. Den s.k. skatteelasticiteten illustrerar detta. Den har under åren 1970-1975 varit i genomsnitt 1,20. Det innebär att när den gemensamma kakan, BNP, har ökat med 1 96 har den offentliga sektorns inkomster ökat med 1,2 26. Den offentliga sektorn har alltså tagit allt större del av den gemensamma kakan. Betraktar man resten av 1970-talet genom långtidsutredningens glasögon så förutsätter den i alternativ 1 en skatteelasticitet på 1,24, alltså ett stegrat skatteuttag och i alternativ 2 en skatteelasticitet mellan 1,33 och 1,41. Även om sådana här sifferserier är tråkiga att lyssna till så visar de dock att man i det socialdemokratiskt ledda finansdepartementet kalkylerar med ett ökat skattetryck för att komma till rätta med de samhällsekonomiska problemen. Vi i moderata samlingspartiet anser att detta är en felaktig metod för att rätta till problemen i samhällsekonomin. Den ytterligare ökning av det totala skattetrycket som landet kommer att få uppleva om socialdemokraterna skall leda utvecklingen under resten av 1970-talet kommer att försvåra i stället för att underlätta uppnåendet av balans i de utrikes betalningarna fram till 1980. Det skulle innebära inte bara ett fasthållande vid den förda högskattepolitiken utan t.o.m. en skärpning av skattetrycket, vilket i så fall kommer att leda till att vi fortsättningsvis kommer att få kraftigare nominella lönehöjningar i vårt land än i omvärlden. Det är mot denna bakgrund vi moderater bestämt hävdar att högskattepolitiken måste stoppas. Det är endast via ett rimligare skattetryck som vi kan stärka vår konkurrensförmåga gentemot utlandet. Vi är för vår välfärd helt beroende av vår utrikeshandel. Det är därför viktigare att se till att man kan förverkliga de uppställda målen än att prestigemässigt hänga fast vid en förlegad skattefilosofi. På grund av den kraftiga progressiviteten i de statliga skatteskalorna kan dessa inte fungera utan justering varje år numera. Det är redan klart att nuvarande skatteprovisorium måste ersättas av ett nytt provisorium den 1 januari 1977. Det provisoriet kommer inte att utarbetas av skatteutredningen, och lika bra är kanske det; varje provisorium har hittills fördröjt utredningens arbete ett år i taget och meningen är ju inte att 1972 års skatteutredning skall bli en evighetsmaskin. Förhoppningsvis bör utredningen dock kunna presentera förslag till definitiv skatteomläggning att träda i kraft 1978. Jag vill betona att det då är väsentligt att nästa års provisorium inte blir sådant att det försvårar den definitiva omläggningen. Jag har tidigare anfört att det i detta läge vore rimligt att begränsa sig till att indexreglera skatteskalor och grundavdrag. Dess värre tycks regeringens och socialdemokraternas motstånd mot en indexmetod i detta fall vara utomordentligt prestigebundet. Vi får avvakta vad som kommer från finans departementet. Låt mig dock deklarera att i den mån man vill göra en skatteskalejustering som i stort sett motsvarar en indexreglering, så kommer vi moderater inte att lägga stenar i vägen. Jag vill nämna detta, ifall det nu är så, att det just är ordet indexreglering som för herrar socialdemokrater är ett mer eller mindre fult ord. Vad som hittills saknats i den svenska skattedebatten är en egentlig målsättningsdiskussion. Det kan i och för sig förklaras av att inflationstakten varit så hög under 1970-talet och att därför de kortsiktiga orimligheterna framstått som så orimliga att ingen liksom orkat se längre fram än till nästa års bekymmer. Att konstruera ett skattesystem som fungerar med en tioprocentig inflationstakt är nära nog en omöjlighet - såvida man inte går över till ett rent proportionellt system. Däremot bör man kunna åstadkomma ett smidigt system som fungerar om prishöjningarna reduceras till nivån 3—4 96 årligen. Nu är ju dilemmat att det ena föder det andra. För att vi skall komma ner till en inflationstakt på 34 96, vilket i dagens läge är en ambitiös målsättning, måste progressiviteten dämpas. Och staten får inte ta igen vad den inte längre vinner på progressiviteten genom höjda arbetsgivaravgifter. Vi måste få rimliga marginalskatter. Har man som målsättning att komma fram till en sådan utveckling — och alltså har fastställt målet — måste man också välja medel för att nå det. Det är därför vi i moderata samlingspartiet i årets partimotion har sagt att vi år 1980 bör ha ett system som innebär att inkomster under 100 000 kr. drabbas av maximalt 50 96 marginalskatt. Vi är medvetna om att man inte kan nå därhän från det ena året till det andra. Progressiviteten i skattesystemet betyder i dag så pass mycket för statens inkomster att vi bedömer det som nödvändigt att använda de mellanliggande åren för successiva sänkningar av skattetrycket för att nå fram dit. Om våra politiska motståndare till äventyrs säger att detta är en omöjlig linje, vill jag bara dra fram vad som är det andra alternativet. Jag tar då långtidsutredningens alternativ 2 som innebär en ökning av den privata konsumtionen med 2 96 per år medan den offentliga konsumtionen skall stiga med 2,9 26. Med långtidsutredningens beräknade löneökningar på 8 26 per år och överoptimistiska förhoppningar om prishöjningar på 4 96 per år innebär detta att den som i dag tjänar 50 000 kr. kommer att tjäna 73 500 kr. år 1980. Han betalar i dag 18000 kr. av sin inkomst i direkt skatt, vilket gör 36 96. År 1980 skulle han få betala 34 600 kr. i skatt eller 47 26, om man inte vidtar några åtgärder dessförinnan. Jag tror att alla inser att en sådan skatteutveckling inte kan accepteras. Låt mig så ta upp en aktuell detaljfråga inom skattepolitiken. F.n. ligger på riksdagens bord en proposition angående de faktiskt sambeskattade. Det gäller alltså de fall där både man och hustru arbetar i det egna företaget. Det kan vara lantbrukare, köpmän eller andra fria yrkesutövare. Den kategorin glömdes bort vid skatteomläggningen 1970. Dessa människor har under de år som gått sedan skatteomläggningen betalat mera i skatt för samma inkomst än andra makar. Det är bra Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att regeringen inte längre har lyckats bromsa en omläggning av skattesystemet för just denna kategori. Jag vill dock påpeka att den gräns för uppdelning av inkomsten som regeringen föreslagit, 600 timmars arbetstid per år, gör att många lantbrukarhustrur och andra som hjälper till i makens rörelse kommer att ställas utanför omläggningen. Vi har från moderata samlingspartiets sida krävt att gränsen skall sänkas till 400 arbetstimmar per år, vilket innebär att i varje fall flertalet av dessa människor har möjlighet att få en rättvis beskattning. Det bör dock vara en regel att människor skall betala samma skatt för samma inkomst. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, i några punkter fastslå principerna för moderata samlingspartiets skattefilosofi. För det första: Vi är motståndare till varje form av maskering av skattetrycket. Skatten skall vara öppen så att medborgarna vet vad de betalar till samhället. För det andra: Skatten skall baseras på inkomsttagarnas skatteförmåga. Skattesystemet och det sociala bidragssystemet bör samordnas. Det skall inte vara så att man betalar ut bidrag för att kompensera människor för ett orimligt skattetryck. Jag vill dock betona att vi har förordat dessa åtgärder i ordningsföljd — först ett sänkt skattetryck, sedan översyn av bidragssystemet. För det tredje: Vi måste få en sänkning av marginalskatterna så att löntagarna som kollektiv inom ramen för samhällsekonomin genom lönelyft kan förbättra sin standard. För det fjärde: Kapitalbeskattningen måste ses över. Det gäller framför allt familjeföretagen. Kapital som arbetar i företaget måste beskattas lindrigare än kapital som är direkt disponibelt. För det femte: Övergången till ett fungerande skattesystem måste ske successivt. Fram till 1980 bör de successiva stegen i en skatteomläggning i första hand vara inriktade på inkomsttagare i normalinkomstlägen. För det sjätte: För att möjliggöra målsättningen med ett fungerande skattesystem 1980 bör systemet i varje fall fram till denna tidpunkt indexregleras. I annat fall kommer automatiken att sätta hela systemet ur balans. Om någon gentemot detta säger att i så fall kommer den offentliga sektorn inte att tillväxa så mycket som annars skulle vara möjligt, är detta rätt. En sådan skattepolitik som vi förordar leder dock till att den stora gemensamma kakan växer fortare, och det är just detta som i dagens samhällsekonomiska läge måste vara den allt övergripande målsättningen.

Herr talman! En sjuksköterska har berättat för mig, hur hon en gång blev ertappad av en av sjukhusets många civilekonomer i en verkligt komprometterande situation. Hon stod nämligen ett ögonblick och talade med en patient. Den unge civilekonomen sade inget åt henne förrän hon kommit ut i korridoren igen, men då påpekade han: ”Ja, ni tycks då verkligen inte ha för mycket att göra.” På det sjukhuset, liksom på alla andra, hade vårdpersonalen nämligen klagat på sin alltför stora arbetsbörda och tidsbrist. Idén att någon del av denna dyrbara tid skulle användas till något så onyttigt som ett mänskligt samtal med den sjuke var alltså fullständigt främmande för administratörerna. Det hade väl inte med deras personliga inställning att göra så mycket som med de ramar inom vilka de var satta att arbeta — ramar som säger att frisk skall patienten bli av medicin, bandage, hygien och operationskniven. Att den sjuke är en människa med eget ansikte, en egen personlighet och en egen vilja och förmåga att bli frisk, det kommer liksom bort i det schemat. Så här har vi skött sjukvården i många år — det är inte civilekonomernas fel. Nu har vi börjat fatta att det inte går. I folkpartiet säger vi i dag: Det hjälper inte att ösa aldrig så mycket pengar över vården, vi måste också organisera den på ett nytt sätt, så att människorna verkligen får glädje av den och så att det livsviktiga förtroendet mellan patient och vårdare får bättre utrymme. För det är i falla fall på det förtroendet som en stor del av tillfrisknandet vilar. Vi tror då bl.a. på två sätt att ordna vården: husläkaren och vårdlaget. Husläkaren fanns en gång i världen — om också inte för alla. Han kände sina patienter, även deras föräldrar eller barn. Han ersattes av en sjukvård på löpande band, där patienterna sköttes — och för den delen än i dag sköts — av en oändlig rad vårdare, som alla gör sin lilla bit och som man aldrig hinner bli bekant med när man ligger i sjuksängen. Går patienten i öppen vård, träffar han en ny läkare varje gång och måste rabbla upp samma sjukdomshistoria. Alltmer vikt kommer att ligga vid journalerna där allting står — allting utom det viktiga. Man kan ju inte skriva ned på ett papper det intryck en läkare får av sin patient, det som ger honom chansen — om han är en bra doktor — att inte bara ställa rätt diagnos utan att också bli rätt förstådd av patienten. Sådant kan man inte och skall man inte sätta på data. Man skall inte sätta det ens på vanlig svenska. Det behövs i stället människor som har tid att lyssna på varann och får göra det mer än en gång. Folkpartiets landsmöte tog i höstas ett vårdprogram, som nu har blivit en riksdagsmotion, och där kräver vi ett nytt husläkarsystem. Varje människa skulle då få skriva in sig hos en viss läkare — valet skall vara fritt, och man skall också kunna byta läkare om man vill. När man blir sjuk eller råkar ut för en olycka eller ens barn blir sjukt, ringer man till den doktorn eller tar sig dit om man kan. Eller doktorn kanske rent av kommer på hembesök. Vi har en viss förhoppning om att hembesök skulle kunna bli litet vanligare med det här systemet. Och behöver man komma till sjukhus får man en remiss av sin egen doktor. Vad som kommer att hända med ett sådant här system är att den läkare som känner sin patient många gånger kan ge adekvata råd och behandlingar utan så mycket undersökningar, eftersom han känner sin Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt patient från början. Han har följt den här människan tidigare, och han känner hennes starkare och svagare sidor. Han har dessutom chansen att själv bli en mycket bättre läkare, för han får ju vad alltför få läkare får i det nuvarande systemet — inblick i hur hans egen behandling verkar. Det enda sättet för en doktor att lära sig något mera är ju att kolla upp resultatet av sitt arbete. Det är självklart i alla andra yrken — bara läkarna har ofta varit hindrade från det. Var och en av oss kan ju tänka efter själv: Hur många gånger har man kunnat tala med den läkare som gav en medicin eller en behandling och i lugn och ro berätta hur det gick, hur man verkligen kände sig, hur tillfrisknandet såg ut på längre sikt? Den som gav en råd från början får väldigt sällan se resultatet, det gör någon annan. Det andra förslaget som folkpartiet kommer med för att få en mänskligare vård är ett vårdlag eller gruppvård. Löpandebandprincipen börjar se omänsklig ut t.o.m. i bilfabrikerna numera, och man försöker ersätta den med arbetslag som jobbar ihop på en och samma uppgift. När det gäller vård av sjuka människor är det ännu mera ändamålslöst att stycka upp vården i en mängd bitar, skötta av vårdare som inte hinner tala med varann. En mindre grupp av personalen bör enligt vårt förslag sköta en mindre grupp patienter. Då kan de dela på arbetsuppgifterna, rycka in för varann, samråda i vården. Och patienterna får en chans att känna igen åtminstone en vårdare vid varje stund på dagen. Det här har prövats i praktiken, bl.a. på Lidingö sjukhus. Det skall utvärderas. Vi tror att det är den sortens vård som skulle vara bra på alla sjukhus. Till saken hör också att de som arbetar i vården alltid har en mängd egna erfarenheter och förslag om hur deras arbete kunde skötas bättre. Men dessa förslag kommer ofta bort för att ingen lyssnar på dem. Vägen är så lång till de centrala administratörerna. Där har vi ett annat folkpartiförslag: mera av vårdarbetets vardag skall bestämmas av landstingen och mindre av socialstyrelsen, och mera skall bestämmas av de vårdarbetande själva och mindre av deras chefer. Vi vill slutligen att patienterna själva, särskilt de som vårdas länge, skall få säga till om vad de tycker om vården och hur den kunde göras bättre. Förtroende — det anser jag är ett grundord för ett mänskligare samhälle. Det goda samhället kan nästan beskrivas enbart med att säga: Ett där människor har förtroende för varann. Alla samhällsåtgärder eller åtminstone de flesta skulle bedömas efter den måttstocken: Gör det här att folk får lättare, eller svårare, att ha förtroende för varann? Och med den måttstocken vill jag till slut mäta ytterligare två av de åtgärder som vi i folkpartiet föreslår inom sjukvården: vårdombudsmannen och datasäkerheten. Vårdombudsmannen skulle vara till för att ingen skall behöva tveka om att han kan få sin rätt när han behöver den. När patienter klagar på den vård de har fått beror det i många fall på att de inte har förstått läkaren och han inte dem. Mängder av sådana fall kommer upp till medicinalväsendets ansvarsnämnd, där de inte har att göra. En vårdombuds man skall bl.a. vara till för att undanröja sådant. Så skall han naturligtvis finnas till patienternas hjälp, när de verkligen behöver framföra sin klagan. Ingen kan ju ha förtroende för ett system som inte skulle vilja i praktiken stå för sina felhandlingar. Vårdombudsmannen tycker vi skulle vara en institution inom varje landstingsområde, och han skall stå alldeles oberoende till sjukvårdsorganisationen och kunna föra patientens talan, när det behövs. Sedan var det datasäkerheten. Det är en ny konsekvens av det invecklade tekniska samhället, som vi måste tackla på ett vettigt sätt. Det finns sjukdomar som man faktiskt bäst kommer åt genom att göra riktigt bra statistik över dem och se i vilka sammanhang de förekommer, vilka jobb patienterna har haft, vilka mediciner de har ätit, vilka områden de bor i osv. Till sådant är datamaskinerna i och för sig utmärkta — men bara om de hanteras i fullständigt öppet och förtroendefullt samarbete med dem som registreras. Många forskare klagar i dag på den svenska datalagen, som lägger sådana krokben för dem. Men om de följde de etiska regler för samarbetet med patienterna som deras egna internationella organ utarbetar, så skulle de ställa ännu högre krav på sig själva än vad datainspektionen gör. All vetenskap som studerar människor och gör det utan att behandla dem som medarbetare, med respekt och insikt, är dålig vetenskap. Det behöver alltså inte bli någon konflikt mellan vetenskapens krav och den personliga integriteten — bara forskarna inser att människor inte är föremål, inte ens marsvin. Men data på sjukhusen används ju också administrativt, för att hålla reda på de tiotusen fakta och de många tusen patienterna. Där har mycket vunnits i snabbhet och lättåtkomlighet. Där har också nya faror kommit upp. Det går lika snabbt att få fram data till den som inte har rätt att få dem, som till den som har rätt — ifall inte systemet har en kraftig inbyggd säkerhet och människorna som sköter det tänker på sitt ansvar. Men inte bara olaglig åtkomst av data kan kännas plågsam och farlig för individen, som blir utlämnad eller är rädd att han skall bli det. En massa uppgifter om människors sjukdomar och ganska personliga förhållanden i samband med dem flyter i dag omkring mellan en lång rad myndigheter, som alla anser sig ha rätt att ta del av dem. Vad som kom fram när den värnpliktige undersöktes av militärläkaren t.ex. lämnades till för bara ett år sedan automatiskt över till länsstyrelsen, när han sökte körkort där. Det är bara ett enda exempel —- den läckan råkar vara tillstoppad vid det här laget — men enligt Spris utredning om data i sjukvården finns det inte mindre än 23 olika fall i lagen, där olika typer av sjukvårdsdata måste vara tillgängliga för en rad olika myndigheter. Vad de används till är förhoppningsvis enbart till vårt eget bästa; men poängen är att ingen patient får veta vart alla hans data flyter vidare, vem som nyttjar dem och vad de sammanställs med. Tills vi har fått klarhet och regler och insyn i detta, anser folkpartiet Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att patienten skall ha rätt att vägra att hans uppgifter sätts på data. Det är ett klumpigt sätt att skydda sig, men vi får ta det i brist på bättre och tills vi har fått bättre lagar om saken -— tills vi, med ett ord, kan ha fullt förtroende för vart våra data tar vägen. Till sist ett ord om det djupaste och enklaste förtroendet av alla, det som de minsta och mest skyddslösa bland oss inte kan klara sig utan när de blir sjuka: barnets förtroende för sina föräldrar. Att komma på ett främmande ställe bland främmande människor just när man har ont och mår illa och är rädd och behöver pappas och mammas närvaro bättre än någonsin — det bidrar inte till att man blir frisk. T. o. m. vetenskapen erkänner att sjuka barn blir fortare friska, om de slipper känna sig övergivna och att de klarar chocken av att komma på sjukhus mycket bättre om de har någon av de sina hos sig. Därför anser vi i folkpartiet att föräldrar skall kunna besöka sina sjuka barn varje tid på dygnet, även kunna övernatta och ha särskilda möjligheter till ledighet och föräldrapenning när barnen vårdas på sjukhus. Det där med övernattning på sjukhusen är på intet sätt omöjligt. Det är genomfört på sina ställen här i Stockholms län. Kravet om ledighet och föräldrapenning är samma krav som Rädda barnen framfört i sin kampanj för sjuka barn. Antingen vi är stora eller små blir vi alltid litet mindre än oss själva när vi kommer på sjukhus. Litet ängsligare, litet försvarslösare. Prövostenen på hur mänskligt ett samhälle är, det är kanske just hur det behandlar oss då. Folkpartiets långa och innehållsrika vårdprogram, som jag skildrat några viktiga punkter ur, är en bra grund för just ett sådant mänskligare vårdsamhälle.